Herr talman! Jag tackar justitieministern för det långa och utförliga svaret. Anna-Greta Leijon har redogjort så ingående för den aktuella frågan och för bakgrunden att jag inte behöver ta upp tid med att upprepa den saken. Däremot har jag anledning att göra några kommentarer, och jag skulle gärna vilja ha ett eller annat förtydligande och svar på följdfrågor. Lag stiftas numera enligt regeringsformen av riksdagen ensam. Däremot har regeringen — liksom varje riksdagsledamot — förslagsrätt. Jag kan inte låta bli att i sammanhanget helt parentetiskt påpeka att det också finns möjlighet för riksdagen att i vissa hänseenden bemyndiga regeringen att besluta om olika föreskrifter. Detta gör regeringen ganska friskt, t.o.m. i så stor utsträckning att man i regeringskansliet inte alltid tycks kunna skilja på lagar och föreskrifter. För någon månad sedan beskyllde finansministern här — Prot. 1987/88:103 i kammaren mig för att ha varit med och beslutat om vissa tullföreskrifter. — 19 april 1988 Han tycktes inte veta att varken jag eller någon annan riksdagsledamot gjort detta. Finansministern hade på det område vi då debatterade fått riksdagens fullmakt att utfärda en förordning. Herr talman! När det gäller t.ex. straffoch rättegångsordning är det inte ens möjligt för riksdagen att utfärda någon fullmakt för regeringen. Rättegångsbalken hör till det s.k. obligatoriska lagområdet. Där är riksdagen suverän. Det finns många skäl för detta. Som ett har man i litteraturen nämnt att folkrepresentationen inte bör avhända sig makten över den centrala lagstiftningen, eftersom den om så skedde skulle minska i betydelse, varmed skulle följa en risk att politiken råkar i vanrykte. Detta kan också vara bra för talmannen att höra. Det är alltså riksdagen som har beslutat om den lagändring min fråga gäller och som, ifall lagen inte fungerar bra, måste fatta ett nytt beslut. Att jag i detta sammanhang har använt termen ”lagförklaring” beror naturligtvis inte på att man kan säga att det rör sig om en lagförklaring i ordets tidigare mening. Det gamla institutet begravdes — om vi skall använda det ordet i denna debatt — med vår gamla regeringsform. Egentligen var det begravt redan på 1800-talet. Men det verkade i det aktuella fallet som om det var fråga om något nytt, som skulle kunna kallas lagförklaring. På den tid då institutet lagförklaring fanns, skulle regeringen skicka ärendet till högsta domstolen — inte själv uttala sig. Det verkade av promemorian som om man i regeringskansliet över huvud taget inte läser utskottsbetänkandena från riksdagen. Jag har skaffat mig promemorian på andra vägar och tagit del av den i efterhand. I den aktuella promemorian finns inte ett ord nämnt om utskottsbetänkandet. Men i betänkandet står det faktiskt, skrivet av ett enhälligt utskott: ”Utskottet anser att det är angeläget att tillämpningen av den nya lagstiftningen följs noga, och enligt utskottets mening bör erfarenheterna redovisas för riksdagen, t.ex. i en kommande budgetproposition. Av intresse är bl.a. hur stora effekterna har blivit när det gäller antalet inställda huvudförhandlingar, vilka påföljder som döms ut med tillämpning av den nya lagstiftningen och i vilken utsträckning utevarodomarna överklagas och ändras i högre instans.” Herr talman! Det finns alltså ett levande och befogat intresse här i huset för den lagtekniska fråga som det här ärendet handlar om, där departementet i stället har informerat domstolarna. Jag har för säkerhets skull i dag letat ganska noga i senare års budgetpropositioner, eftersom jag inte har suttit i justitieutskottet så mycket längre än Anna-Greta Leijon har suttit i departementet. Men jag har inte kunnat finna en stavelse som kan uppfattas som den begärda redovisningen. Därför måste jag fråga justitieministern: Har jag fel? Har jag missat någonting? Har regeringen redovisat saken för riksdagen utan att justitieutskottets ordförande har kunnat märka det? Om regeringen inte — vilket faktiskt torde vara fallet — har redovisat det hela och därmed fullgjort det uppdrag som riksdagen gav år 1982, när kan vi då få del av erfarenheterna här i riksdagen? Jag kan mycket väl hålla med Anna-Greta Leijon när hon säger att 81 regeringens utredning inte behövde begravas i departementets arkiv. Det gör ingenting om den skickas till riksdagen, som faktiskt för sex år sedan begärde en utvärdering. Jag undrar också: Har justitieministern övervägt följderna, ifall riksdagen efter en utvärdering skulle finna att en ändring av lagtexten behövs? Jag vill gärna understryka att jag personligen inte har tagit ställning.
Herr talman! Jag vill först säga att jag är glad över att Karin Ahrland konstaterar att det inte handlade om någon lagförklaring. Beträffande informationen: Jag tycker det är viktigt att vi informerar både riksdagen och de personer som ute på fältet skall hantera de av riksdagen fattade besluten. Karin Ahrland för nu in en ny fråga, och jag har inte riktigt hunnit förbereda mig för att svara därvidlag. Jag vet alltså inte, måste jag erkänna, om det under tidigare år har lämnats en redovisning i någon budgetproposition eller på annat sätt till riksdagen. Jag antar att Karin Ahrland har rätt i att det inte har funnits någon sådan information. Det var inte möjligt för oss att i årets budgetproposition redovisa regeringens ställningstagande. Remissbehandlingen blev inte färdig förrän i november 1987. Som Karin Ahrland vet är det mycket skriverier i fråga om budgetpropositionen, och att så sent som i månadsskiftet november-december föra in nya redovisningar brukar vara praktiskt svårt. Vi tog alltså i regeringen inte ställning till den här frågan förrän den 10 december. Det var först då som vi hade fått in remissinstansernas bedömning av den promemoria som hade utarbetats inom justitiedepartementet. Justitiedepartementets del i budgetpropositionen brukar alltid inledas med en ganska lång och, tycker jag, intressant redovisning av vad som har förevarit. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar att vi tar upp de här frågorna i den redovisning som skall ges i nästa års budgetproposition, men det har alltså inte varit möjligt att göra en redovisning i år.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte beskylla Anna-Greta Leijon för vad tidigare justitieministrar inte har gjort, och det tänker jag inte heller göra. Men litet bekymrad är jag över att Anna-Greta Leijon blir förvånad över min nya fråga. Om man är intresserad av detta lagstiftningsärende, går man ju tillbaka till det riksdagstryck som ligger till grund för lagändringens utfärdande. Det jag citerade ur justitieutskottets betänkande för sex år sedan är mycket klart skrivet. Jag trodde att en slipad gammal politiker som Anna-Greta Leijon var beredd på att jag skulle ställa den här frågan. Jag har naturligtvis inte något emot att justitiedepartementet emellanåt informerar domstolarna. Det kan i många fall vara bra. Men jag tycker faktiskt det är viktigt att justitiedepartementet också håller på formalia och ger riksdagen den information som riksdagen har beslutat om och begärt. Jag förstår att promemorian inte kunde redovisas i år. Det har emellertid funnits många tidigare år då man hade kunnat ta upp detta ärende. Jag har alltså i dag läst igenom allt tryck utan att kunna hitta något.
Prot. 1987/88:103 Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi håller på formalia. Därför 19 april 1988 har vi också mycket noga gått igenom frågorna i anslutning till Karin Ömrättsskyddetför Ahrlands interpellation. Men om man skall hålla sig till formalia, så var det FR ö slide ; å ES barn i äktenskap alltså inte möjligt för mig att redovisa detta ärende i årets budgetproposition. noll svenskar Jag hade faktiskt inte underlaget färdigt, och därför fanns det ingenting att å och invandrare

Herr talman! På senare tid har det förekommit vissa uppmärksammade fall där barn skilts från den förälder som har vårdnaden genom att den andre föräldern fört barnet utomlands. Ibland har det visat sig ogörligt att återförena barnet och vårdnadshavaren. Mot den bakgrunden har Britta Bjelle frågat mig om jag har för avsikt att se över bestämmelserna om egenmäktighet med barn för att stärka rättsskyddet för barn i äktenskap mellan svenskar och invandrare. Britta Bjelle har vidare frågat om jag tänker låta se över bestämmelserna när det gäller rättshjälp så att också kvinnor som är målsägande i mål av det här slaget kan få stöd och hjälp av advokat. För ett år sedan ställde Britta Bjelle samma frågor till min företrädare. Vid det tillfället underströk Sten Wickbom vikten av internationellt samarbete. Jag kan nu nämna att regeringen under maj månad kommer att remittera ett förslag till lagrådet som innebär att Sverige ansluter sig till två konventioner som syftar till att motverka olovliga bortföranden av barn i internationella förhållanden. Om förslagen genomförs, kommer möjligheterna att förhindra olovliga bortföranden att öka. Samtidigt måste man dock räkna med att en del stater kommer att stå utanför det internationella samarbetet. Det gäller bl.a. en del av de stater där vi har de största problemen. Vi arbetar dock på att få till stånd lösningar också i dessa fall. För att hindra bortrövanden av det här slaget är det självfallet viktigt att det också finns tillräckligt effektiva straffbestämmelser. Det brott som här kommer i fråga är i första hand egenmäktighet med barn . Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I grova fall finns möjlighet att döma till fängelse i högst två år. Jag delar uppfattningen att man måste markera att samhället ser mycket allvarligt på brott av det här slaget. Inom justitiedepartementet pågår en allmän översyn av straffskalorna för olika brott. I det sammanhanget kommer också straffskalan för brottet egenmäktighet med barn att över 83 vägas. Det har diskuterats om den som har dömts för att ha fört bort barnet kan åtalas och dömas på nytt, om han efter domen fortsätter att hålla barnet skilt från vårdnadshavaren. För att undanröja den osäkerhet som råder nämner Britta Bjelle möjligheten att införa en ny straffbestämmelse som särskilt skall omfatta det fall då den som fört bort barnet inte medverkar till att barnet förs tillbaka. I ett mål som Britta Bjelle refererar till har både tingsrätten och hovrätten emellertid funnit att det redan enligt gällande lag går att straffa den som inte medverkar till att barnet förs tillbaka, även om han tidigare har dömts för bortförandet. Jag anser därför att det för närvarande inte finns behov av några nya regler. Jag kan emellertid försäkra att jag ser mycket allvarligt på problemen och att jag följer frågan noga. Skulle den nuvarande lagstiftningen visa sig otillräcklig är jag givetvis beredd att ta upp saken på nytt. Det förslag om målsägandebiträde som regeringen nyligen överlämnade till riksdagen innebär att målsäganden i vissa typer av mål skall ha rätt till ett eget biträde. Förslaget gäller främst vissa sexualbrott. Målsägandebiträde får dessutom förordnas vid en del andra brott, om målsäganden kan antas ha ett särskilt starkt behov av biträde. Förslaget omfattar inte brottet egenmäktighet med barn. I propositionen anförde jag att reformen i ett första skede fick begränsas till vissa måltyper och att en avgörande faktor borde vara att brottet var sådant att man generellt sett kunde förvänta att målsäganden underkastades ingående och pressande förhör. Denna situation torde inte annat än undantagsvis föreligga i de nu aktuella målen. Men jag betonade samtidigt att det efter en utvärdering kunde finnas skäl att överväga om rätten till målsägandebiträde borde utvidgas. Jag har fortfarande samma inställning. Jag vill emellertid understryka att det finns andra möjligheter till stöd och hjälp i de aktuella målen. Bl. a. kan allmän rättshjälp beviljas i vissa fall. Dessutom har åklagaren en viktig roll som stöd åt målsäganden. Utrikesdepartementet och våra ambassader i de berörda länderna brukar också lägga ner stor möda på att hjälpa till att ordna upp sådana här fall. Problemet är ju egentligen inte den svenska lagstiftningen utan det förhållandet att vissa länder inte respekterar svenska vårdnadsavgöranden.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. När det gäller barnkidnappningarna kan man dela upp förfarandet i två delar: dels ett internationellt perspektiv, dels ett nationellt. Beträffande den internationella aspekten är det bra att regeringen nu verkar för att Sverige skall ansluta sig till internationella konventioner på detta område. Men som statsrådet själv påpekar kommer förmodligen de stater som vi har de största problemen med inte att ansluta sig till dessa konventioner. Statsrådet hänvisar i sitt svar till att regeringen arbetar på att få till stånd lösningar, och det tycker jag är bra. Nu undrar jag: På vilket sätt försöker regeringen få till stånd lösningar, och vilka initiativ har tagits? Det vore mycket värdefullt om justitieministern kunde redovisa detta. Justitieministern påstår i sitt svar att våra ambassader i de berörda Prot. 1987/88:103 länderna brukar lägga ner stor möda på att hjälpa till att ordna upp sådana — 19 april 1988 här fall. Har justitieministern något exempel på det? De kvinnor i Sverige 5 5 4 : z i Ö Om rättsskyddet för som har råkat ut för att få sina barn olovligen bortförda har bildat en va öra fn ä s åa barn i äktenskap förening, som heter Mödrar till bortrövade barn. Jag har träffat några av mellan svenskar dessa kvinnor, och den bild de har givit mig är inte alls att ambassaderna ställer upp fullt ut. De här kvinnorna menar t.o.m. att det är meningslöst att vända sig till UD. Dessutom har jag blivit kontaktad av en Norrköpingsadvokat som processat i Turkiet. Det handlade om en svensk kvinna och en turkisk man som hade fått en dotter. När relationen upphörde tillerkändes kvinnan vårdnaden. Den turkiske mannen tog då barnet och förde det olovandes till Turkiet. I processen i Turkiet förhalas rättegången hela tiden. Advokaten tror att förhalningen åstadkoms genom mutor. Han begär hjälp på konsulatet i Istanbul, utan att få något stöd. Han vänder sig då till utrikesministern, och därifrån får han inte ens svar. Ett annat exempel gäller en svensk kvinna som har allmän rättshjälp för att processa i Tunisien angående sina barn som olovligen har förts dit. Trots att hon har rättshjälp har hon tvingats att utöver de ordinarie rättegångskostnaderna erlägga 30 000 kr. i arvode till en tunisisk advokat. Ambassaden skulle även i detta fall kunna hjälpa till och kontrollera vad som egentligen sker. Advokat Bengt Sjönander som hjälper många av kvinnorna i dessa situationer har vänt sig till utrikesministern och justitieministern för att via ambassaden få skicka ett brev till Tunisiens president, där han begär företräde hos presidenten för en kvinna som har sina barn i Tunisien. Han blev vägrad denna medverkan. Tunisiens president tog ändå emot dem, men det var inte med ambassadens hjälp. Jag skulle kunna ta fler exempel om tiden medgav det, men det gör den inte. Jag undrar om justitieministern alltjämt menar att berörda ambassader och UD lägger ner stor möda på att hjälpa till att ordna upp sådana här fall. Sedan vill jag ta upp den nationella delen. När det gäller straffskalan för egenmäktighet med barn säger justitieministern att denna finns med i ett allmänt översynsarbete i departementet. Det tycker jag är lovvärt. Jag hoppas att justitieministern verkligen ser vilket grymt förfarande det är när ett barn tas från sin hemvanda miljö. Barnet tas från modern och placeras kanske hos en avlägsen släkting eller hos en åldrig farmor i en miljö där barnet inte förstår språket. Ett sådant barn blir i många fall föräldralöst, eftersom fadern återvänder till Sverige. Minst ett hundratal barn har på detta sätt skilts från sina mödrar. Dessa barns situation kommer att uppmärksammas av Rädda barnens årskongress. Rädda barnens Göteborgsförbund har aktualiserat frågan genom en motion, där de bl.a. redogör för ett ärende där en kvinna sökte hjälp hos Rädda barnen i Göteborg. Bakgrunden var att hennes barn hade kidnappats av den frånskilde iranske maken och placerats hos dennes bror i Istanbul. Göteborgsförbundet menar att dessa barn blir föräldralösa och i detta avseende sämre ställda än flyktingbarnen i Sverige, som i regel åtminstone har en förälder hos sig. Samhället måste här markera att vi ser mycket allvarligt på sådana brott. Det gör vi normalt genom att höja 85 straffsatserna. Jag vill sedan säga några ord om förslaget om målsägandebiträde. Justitieministern menar att det nya förslaget inte omfattar brottet egenmäktighet med barn, eftersom målsägande i sådana mål inte utsätts för ingående och pressande förhör. Jag undrar då vad justitieministern menar med pressande. En kvinna förlorar sitt barn och vet i vissa fall inte ens hur barnet har det. I andra fall kanske hon vet att barnet lämnats hos avlägsna släktingar i ett avlägset land och att barnet inte förstår språket och inte känner en enda personi sin omgivning. I en rättegång får hon sitta mittemot den man som har gjort henne och barnet så illa. Hon vet inte riktigt hur hon skall säga eller vad hon skall berätta för att mannen inte ytterligare skall hämnas på barnet för vad som händer i rättegången. Skulle det inte vara en pressande situation? För mig förefaller den helt skrämmande. Jag tycker att det borde vara självklart att just dessa kvinnor skulle kunna få stöd av ett målsägandebiträde.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon här i Sverige som har en annan uppfattning i sak än Britta Bjelle. Dessa barn riskerar att fara mycket illa. Det är bekymmersamt och svårt för de svenska mödrar som det handlar om. Det handlar emellertid mycket ofta om barn som har dubbla medborgarskap. Det handlar om föräldrar som kommer från helt olika länder. Den svenska lagstiftningen har självfallet svårigheter att nå in i andra länder. Precis som vi inte vill att andra länders vårdnadsavgöranden skall kunna ta över de svenska måste vi respektera andra länders parlament och regeringar. Jag tror att det effektivaste och för barnen bästa sättet att avgöra vårdnadstvister är att försöka finna en lösning där lagstiftningen i det land dit barnet har bortförts ändå får vara grunden. Annars riskerar vi att hamna i helt omöjliga situationer. Om vi ifrågasätter andra länders rätt att besluta om sina egna angelägenheter, har vi mycket små förutsättningar att klara ut förhållanden på ett bra sätt. Därför måste naturligtvis utrikesdepartementet, som ju har ansvar för kontakterna med andra länder, i det här fallet gå fram på de vägar som är möjliga men som kanske inte alltid kan redovisas i tidningsartiklar utåt. Utrikesdepartementet och ambassaderna lägger ner ett stort arbete på sådana här fall, också på det fall som jag förstår delvis ligger bakom Britta Bjelles fråga, nämligen det tunisiska. Britta Bjelle har ju till utrikesminister Sten Andersson framställt en interpellation som kommer att besvaras i slutet av månaden. Den skrivelse som jag fick av advokaten Bengt Sjönander har överlämnats till utrikesdepartementet — det är självfallet genom utrikesdepartementet kontakterna skall tas. Om man genom utrikesdepartementets eller ambassadens försorg får kontakt med en inhemsk advokat, som har skett i en del av dessa fall, tror jag att den enskilda modern gör klokt i att utnyttja denna advokats arbetsinsatser. I själva verket tror jag att det ofta kan vara en bättre väg än att utnyttja svensk juridiskt utbildad personal. Har man tillgång till personal på platsen som kan den inhemska lagstiftningen och har ett förtroende hos myndigheterna i det land där barnen finns, är det en bra utgångspunkt för en Svensk lagstiftning kan inte tillämpas i andra länder. Vi kan försöka internationellt komma fram till konventioner där vårt sätt att se på frågan, att barnets bästa alltid skall sättas i främsta ledet, respekteras. Det gör vi genom olika internationella överenskommelser där vi arbetar både multinationellt och bilateralt för att komma vidare. De båda konventioner som jag talade om förut hoppas jag kommer att spela en stor roll, även om inte alla länder kommer att biträda dem. Sedan till frågan om målsägarbiträde. Med Britta Bjelles inlägg här har jag svårt att förstå att hon inte själv har motionerat i frågan. Ärendet ligger för behandling i riksdagen just nu. Reformen om målsägandebiträde är ny. Den utredning som låg bakom förslaget hade begränsat rätten till målsägandebiträde till sexuella brott. Vi har gått en bit längre, men har inte velat ta med brott i allmänhet. Anledningen till att utredningen tog just de sexuella brotten var att kvinnorna ofta upplever att de sätts på de anklagades bänk och tvingas svara på de mest intima frågor. Detta var alltså bakgrunden till förslaget om målsägandebiträde. Vi har utvidgat det en del, men menar att vi i det första skedet inte kan ta alla de fall som i och för sig kan leda till besvärliga processer. När vi har gjort en utvärdering är det möjligt att vi kommer att fundera över utvidgningar. Några motioner av det slag som Britta Bjelle talar för egentligen har inte väckts, såvitt jag känner till, med anledning av propositionen. Det hade kanske varit lättare att diskutera frågan i utskottet om det hade funnits sådana.
Herr talman! Justitieministern visade en uppgiven inställning i sitt svar på mina frågor. Om jag börjar med de åtgärder som interpellationssvaret hänvisar till, så sägs där uttryckligen att åtgärder har vidtagits, men dessa kan tydligen inte redovisas under en interpellationsdebatt i riksdagen. Eftersom åtgärderna omnämndes i justitieministerns svar, hade det varit rimligt att få reda på vad som låg bakom. Även när det sedan gäller ifrågavarande lands lagstiftning hade justitieministern en väldigt uppgiven inställning, som gick ut på att man inte kan göra någonting åt Tunisiens lagstiftning, och när barnet väl är i Tunisien skall den tunisiska lagstiftningen råda. Jag trodde att vi skulle slå vakt om vår lagstiftning, våra svenska medborgare, våra barn och våra kvinnor. Då gäller det att vi i Sverige har en lagstiftning som förhindrar att barnkidnappning kan äga rum, som förhindrar att kvinnor som har barn i Sverige hamnar i en sådan situation att de fråntas sina barn, utan att de får möjlighet att vara med och påverka vare sig umgängesrätt eller någonting annat. Men innebörden i det som justitieministern sade var ungefär att våra ambassader ute i världen inte skall medverka aktivt i detta. I stället skall man söka hjälp via utländska advokater och när det inte är tillräckligt, skall inte ambassaderna ställa upp fullt ut. Då det gäller målsägandebiträde är det klart att anfall är bästa försvar i alla lägen. Det är justitieministern som framlagt ett förslag rörande målsägandebiträde som enbart handlar om de kvinnor som utsätts för sexuella brott. Jag är den första att tycka att det är riktigt att dessa kvinnor får stöd av ett juridiskt biträde. Men de kvinnor som förlorar sina barn och sedan skall sitta mitt emot den man som har gjort dem och barnen så illa befinner sig också i en pressad situation, vilket inte framgår av justitieministerns svar. Jag tycker att en sådan attityd är förvånande. Jag vädjar till justitieministern, som ändå har makten i dessa frågor, att se till att de berörda kvinnorna får rätt till målsägandebiträde. Saken har nämligen för 14 dagar sedan prövats vid Stockholms tingsrätt i ett mål som gällde rättshjälp. Vid det tillfället sade tingsrätten nej till rättshjälp när det gällde brottmålsdelen.

Herr talman! Beträffande förslaget om målsägandebiträde är det på det sättet att regeringen har lagt fram en proposition, och den rör inte, som Britta Bjelle påstår, enbart de sexuella brotten, utan den har, som jag nyss sade, utvidgats från lagförslaget. Om Britta Bjelle hade varit inne här i kammaren tidigare när jag debatterade med Karin Ahrland, hade hon kunnat höra Karin Ahrlands inledning som handlade om att det inte bara är regeringen som har förslagsrätt, utan det gäller även för riksdagsledamöterna. De har nu under våren haft möjlighet att framlägga förslag i form av motioner angående just dessa frågor. Det är inte bara frågan om målsägandebiträde som avgör hur situationen blir vid en domstolsprövning i en process. Allmänt sett har också åklagaren möjlighet att gå in som stöd till målsägaren. Som jag sade i interpellationssvaret anser jag att det är självklart att åklagaren i sådana här mål aktivt spelar den rollen. Jag är inte alls uppgiven när det gäller förhållandet i andra länder. Det finns ingen anledning för oss, varken på justitiedepartementet eller inom utrikesförvaltningen, att inta någon uppgiven ståndpunkt. Men vi måste använda de internationella spelreglerna. I Sverige har vi våra uppfattningar om förhållandet mellan män och kvinnor, och dessa uppfattningar skiljer sig ganska mycket från andra länders. Vi har också våra uppfattningar om barns förhållande till föräldrarna. I internationella sammanhang skall vi driva vår linje och försöka få fram konventioner som reglerar förhållandet mellan familjemedlemmar, när det handlar om människor med dubbla medborgarskap eller medborgarskap i olika länder. Det är den naturliga vägen. När det sedan uppstår situationer då ländernas olika lagstiftning står emot varandra, som så ofta är fallet, måste vi finna andra metoder. Om vi skall kunna vara framgångsrika och kunna lösa problemen med hänsyn till barnens bästa, måste vi välja metoder som inte innebär att vi alltid sätter oss på andra länder. Jag tror att man faktiskt når större framgång på det sättet. I det aktuella fallet som gäller Tunisien vet jag att man från både ambassadens och utrikesdepartementets sida har gjort väldiga ansträngningar. Jag vet också att man ibland har väntat på reaktioner från de inblandade parterna. Det är inte alltid på det sättet att det som skrivs i tidningsartiklar i Dagens Nyheter innehåller hela sanningen. Det kan ha hänt en del annat bakom kulisserna, som inte går att redovisa i riksdagens talarstol.
Herr talman! Jag förstår av justitieministerns inlägg, att när jag nu motionerar under den allmänna motionstiden, kan jag motse ett jakande svar från socialdemokratin när det gäller de här kvinnornas rätt att få målsägandebiträde. Det var ju tacknämligt. När det sedan gäller målen i dag kan man konstatera att justitieministern menar att det är åklagaren som skall stödja kvinnorna i processen. Min uppfattning är att åklagarens första syfte är att driva brottmålet. Att det dessutom skulle finnas utrymme för att aktivt hjälpa en kvinna som har en så utsatt position som det här är fråga om anser jag inte existerar för åklagare i dag. Man behöver bara läsa tidningarna för att se vilken kris som är på väg att drabba åklagarväsendet. Man har ju inte ens folk så att det räcker till det allmänna utredningsarbetet vid domstolarna. Det har t.o.m. varit nödvändigt att ställa in mål. Att det då skulle finnas kraft att särskilt engagera sig för målsägandena verkar inte vara realistiskt. Det som justitieministern sade om inställningen till andra länder och internationellt arbete är naturligtvis riktigt, men först bör vi väl skydda våra svenska medborgare mot att utsättas för sådant som det här är fråga om. Det är det första. Det andra är att vi när problemen uppstått givetvis skall arbeta internationellt. Men här har jag inte fått reda på vilka åtgärder som faktiskt har vidtagits. Beträffande fallet Tunisien kan jag säga att jag flera gånger har talat med advokat Bengt Sjönander om vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits, om vem som har ringt till honom resp. barnen. Såvitt jag förstår har det inte alls förekommit någonting som har gått ut på att verkligen bidra till att barnen kommer hem.

nu diskutera sex betänkanden om universitet och högskolor. Det är naturligtvis omöjligt att gå in på alla detaljer, vilket jag inte heller kommer att göra, men jag kommer att ta upp vissa principiella frågor till belysning. Den första fråga som jag skall ta upp gäller kravet på en parlamentarisk översyn av UHÄ:s arbetsuppgifter. Det diskuteras nu hur den centrala myndighetsnivån skall se ut, vilken dimensionering den bör ha och vilka andra myndigheter som bör finnas i sammanhanget. UHÄ för en egen diskussion, vilket också framgår av UHÄ:s anslagsframställning, där man pekar på fyra olika roller. Den första rollen innebär att vara verkställare av statens beslut, den andra att vara beredningsorgan åt regeringen, den tredje att vara företrädare för universitet och högskolor gentemot regeringen, och den fjärde att vara företrädare för högskolan i allmänhet gentemot samhället i övrigt. Alla dessa uppgifter bör UHÄ ha om hand enligt utbildningsministerns mening. Till detta kommer också tillsyn och kontroll. Vi kan emellertid inte komma ifrån att det för närvarande råder ett något oklart läge beträffande UHÄ:s ställning. Därför har vi ansett det vara befogat med en parlamentarisk översyn av hela denna frågeställning. Det är inte bara vi, utan man skulle kunna säga att samtliga tre borgerliga partier är inne på att det behövs en sådan översyn, även om folkpartiet är mest drastiskt och vill gå längst när det gäller att i detta fall även skära ned en del av uppgifterna. Den andra problemställningen som jag skulle vilja erinra om gäller balansen mellan den grundläggande utbildningen om forskningen. I detta sammanhang är utskottet överens om att det behövs en helhetssyn. Forskning och grundläggande utbildning förutsätter varandra. Vi kan konstatera att det sedan några år råder en påtaglig obalans till den grundläggande utbildningens nackdel. Vad vi i detta sammanhang skulle behöva göra är att se litet närmare på anslagsoch styrsystemet för högskolan. I fråga om detta har regeringen aviserat en proposition. Någon sådan proposition har vi emellertid inte sett. Vi har inte heller fått något meddelande om att en sådan proposition inte skall läggas fram, orsakerna till det eller när den eventuellt skall läggas fram. Det vore därför bra om regeringspartiets företrädare ville göra klart för oss hur länge vi skall behöva vänta på en sådan proposition, så att vi på det sättet kan organisera vårt kommande arbete. Det är nämligen alldeles uppenbart att propositionen kommer att påverka hela systemet. Balansen som sådan mellan grundläggande utbildning och forskning är en viktig företeelse, inte minst av det skälet att om den grundläggande utbildningen inte får tillräckliga resurser kommer detta också att göra rekryteringen till forskarutbildningen betydligt sämre. Den tredje punkten som jag skulle vilja diskutera gäller de fasta forskningsresurserna. För närvarande finns det fasta forskningsresurser på sju universitetsoch högskoleorter. Men det råder väl inget tvivel om att hela systemet har kommit i gungning genom tillkomsten av de många små och SR NE AA at 2 18 MA SNERVCIESEN KAS Högskoleutbildning, = Em talman! Vi skall medelstora högskolorna. Vi har fått många olika mellanvarianter av forskningen, och det är alldeles klart att sista ordet ännu långt ifrån är sagt. Jag vill erinra om att högskolelektorerna ute på alla de mindre högskolorna har samma möjligheter som andra högskolelektorer att forska. I detta sammanhang har den vid det här laget ganska kända Karlstadsmodellen uppstått. Den innebär att man har adjungerade professorer, som kan fungera vid de mindre högskolorna men som samtidigt kan ha sin verksamhet förlagd till något större universitet. Men att i det här läget ge de mindre högskolorna egna medel för att adjungera professorer synes, i varje fall för oss moderater, för närvarande vara ett alltför stort vågspel. Det skulle sätta principerna om de fasta forskningsresurserna ur spel. Jag vill också starkt understryka att många tycks tro att om man bara tillsätter en professur så är allt frid och fröjd, och att man därigenom får i gång den stora forskningen, allt rullar och det blir fart på regionen, osv. Så enkelt är det naturligtvis inte. En svala gör ingen sommar, brukar det heta, och en professor skapar förvisso inte någon tillräcklig forskningsatmosfär. Det är i stället den kritiska massan som måste finnas, dvs. alla de medarbetare eller andra kolleger som finns runt en professur. Jag skulle kunna säga att det i ett normalämne inte går att få till stånd någon som helst vettig forskningsatmosfär med mindre än att man har 5-10 aktiva forskare. För den skull vore det felaktigt att splittra landets ganska små resurser. Vi får i stället i första hand koncentrera oss till att ha de fasta forskningsresurserna vid de sju orter som det nu är fråga om. Det finns ytterligare ett problem i detta sammanhang, nämligen de mindre och medelstora högskolornas ställning. Vi kommer mycket snart att ha en högskola i varje län. Ett undantag är emellertid Gotland. Man kan då konstatera att vi snart har lika många högskolor som vi hade gymnasier i mitten på 1800-talet. Dessa högskolor kanske också i många fall inte kan leva upp till den standard som man skulle vilja förutsätta att de har. Det finns i varje fall en klar risk för att vi skall få A och B-högskolor i framtiden. Vi moderater menar att man måste göra en åtskillnad mellan arbetsuppgifterna mellan å ena sidan universiteten och de större högskolorna och å andra sidan de mindre regionala högskolorna. Vi har därför försökt tala om bl.a. den forskningsförberedande utbildningen, vilket kanske är ett dåligt ordval. Men det bör klart framgå vad vi menar, nämligen den traditionella universitetsoch högskoleutbildningen. Den bör omhänderhas av just universiteten och de större högskolorna. I det här fallet åsyftar vi inte minst de gamla universitetsfilialerna i Örebro, Karlstad och Växjö. De mindre högskolorna bör koncentrera sig framför allt på en yrkesinriktad kortare utbildning, som ofta är anpassad efter regionens behov. De bör också försöka hitta speciella nischer där de kan vara riksrekryterande. Detta har vi sagt tidigare, och det finns anledning att upprepa det. Jag tror inte att man kommer någonstans förrän man gjort en sådan ordentlig gränsdragning. En utbildning i traditionella universitetsämnen vid de mindre högskolorna måste väl också få förekomma? Ja, men den bör i första hand ske i form av en decentraliserad utbildning eller i form av distansutbildning, där universiteten eller de större högskolorna står som ansvariga för anordnandet av utbildningen. Om jag går vidare och tittar på några principiella frågor, så skulle jag vilja nämna internationaliseringen. Vi menar att det är synnerligen viktigt att UHÄ:s arbete med utvärdering av den utländska högre utbildningen måste intensifieras. Det är på tok för långa handläggningstider för närvarande. Sverige måste visa en trovärdighet när det gäller det internationella samarbetet. Vi har inte minst tryckt på nödvändigheten av att vi skall komma med i EG:s utbytesprogram. Det gäller i första hand Erasmus, men även CO METT kan nämnas i detta sammanhang. Det är synnerligen angeläget om vi inte skall hamna på efterkälken. I detta sammanhang har folkpartiet föreslagit att man skall anslå 5 milj.kr. Vi skulle gärna ha gått med på det för vårt vidkommande, om vi hade fått en garanti för att det var just den summan som behövdes. Tyvärr kommer varken den summan eller någon annan summa att bli aktuell att betala ut under det kommande budgetåret. Det gäller fast mera att intensifiera arbetet på att över huvud taget få avtal till stånd. Vi kan emellertid trycka på regeringen ordentligt, så att någonting händer. Det finns vidare i dessa betänkanden några specialfrågor som jag vill beröra. En fråga gäller en materialfysiklinje. Den skulle vara stationerad i Uppsala, men under senare delen av utbildningen utlokaliseras till högskolorna i Falun-Borlänge och Gävle-Sandviken. Vi har motsatt oss detta av det enkla skälet att utbildningen vid KTH har stora rekryteringssvårigheter. UHÄ har sagt nej. Vi menar att man bör ordna en samverkan med industrin i Falun Borlängeoch Gävle-Sandviken-regionerna. Examensarbeten är ett exempel på sådan samverkan. Att av, som det heter, regionalpolitiska skäl ordna sådana här allmänna utbildningslinjer anser vi vara ohållbart. Utbildningen får inte användas hur slappt som helst i regionalpolitiska syften. Kvaliteten måste garanteras. Vi måste också se till att vi får studerande. Det finns också problem när det gäller teknisk fysik-linjen i Umeå. Vi har tidigare sagt att civilingenjörsutbildningen skall bedrivas i Luleå. Den matematisk-naturvetenskapliga grundläggande utbildningen skall däremot bedrivas i Umeå. Tekniska fysik-linjen i Umeå skulle nu bli ett undantag ifrån den regeln. Det är emellertid högst dubiöst om det finns förutsättningar för att få till stånd den utbildningen i Umeå. Det kommer att saknas lärare i många ämnen. Den ingenjörsmässiga bakgrunden finns inte. UHÄ har för sitt vidkommande också sagt nej till det hela. Man har samtidigt utrett frågan om den nya matematisk-naturvetenskapliga utbildningen och menar att den bör ordnas i Umeå fr.o.m. budgetåret 1989/90. Regeringen har gått tvärtemot de sakkunniga och vill ordna teknisk fysik-linjen i Umeå. För vårt vidkommande menar vi att man skall fortsätta att ha kvar fysikerlinjen i Umeå, till dess att den nya matematisknaturvetenskapliga utbildningen införs. I detta sammanhang har vi också pekat på nödvändigheten av att förstärka civilingenjörsutbildningen. De tre borgerliga partierna är i stort sett ense. Det är bara summan som skiljer sig en aning. Vi vill lägga på 2 miljoner. Folkpartiet vill lägga på 4 miljoner. Centerpartiet vill lägga på 2 miljoner på civilingenjörsutbildningen och ytterligare litet grand på ingenjörsutbildningen i övrigt. Våra ambitioner har tyvärr inte blivit tillgodosedda. Jag kommer nu in på själva kvalitetsproblemen, i synnerhet när det gäller den samhällsvetenskapliga utbildningen. Vi moderater har motionerat om att riksdagen skall ge regeringen sin mening till känna om att man i nästa budgetproposition borde lägga fram förslag beträffande kvalitetsproblemen inom hela denna sektor. Vi har blivit delvis tillgodosedda inom utskottet. Utskottet anför följande: Utskottet delar som tidigare anförts motionärernas oro över att resurssituationen för flera av utbildningarna inom sektorn kommer att få allvarliga konsekvenser för kvaliteten i utbildningen om inte åtgärder snarast vidtas. Utskottet utgår därför från att såväl UHÄ som regeringen noga följer dessa frågor och att ytterligare förslag om förstärkningar framläggs så snart som möjligt. Vi menar att hela sektorn måste ses över, precis som utskottet har sagt. Att bara försöka lappa och säga att nu skall vi förstärka den ena utbildningen efter den andra leder inte till de åsyftade resultaten. Det behövs nu ett samlat grepp. Mot bakgrund av vad jag har sagt tidigare är det helt konsekvent att vi moderater säger nej till en lokalisering av ekonomlinjens fördjupningsdel till Eskilstuna-Västerås, Falun-Borlänge och Östersund. En gränsdragning mellan högskolorna och deras uppgifter måste komma till stånd. Den ekonomiska utbildningen är närmast av forskningsförberedande karaktär och kräver stor kompetens av de lärare som skall handha den. Den bör följaktligen också anordnas av de större universiteten och högskolorna. Detta gäller också den systemvetenskapliga linjen. Man kan föra samma principiella resonemang i det avseendet. Det gör också att vi säger nej till införandet av en systemvetenskaplig linje vid högskolan i Sundsvall Härnösand. De resurser som anslås till detta bör i stället användas för att förstärka hela linjen som sådan. Till sist vill jag erinra om att vi, nu som alltid, vill förstärka LIE-anslaget. Det är ett viktigt anslag. Det är förutsättningen för mycket av utbildningen på universiteten och högskolorna. 5 milj.kr. ytterligare skulle här utgöra en välkommen kvalitetsförstärkning. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som bär moderata namn.

Fru talman! Utbildningsminister Lennart Bodström fyller 60 år i dag. Det ursäktar givetvis att han inte är närvarande i kammaren. Det gör också att jag aningen tänker dämpa den kritik som jag annars skulle ha framfört. Även politiken bör ju präglas av vissa mänskliga hänsyn. Detta är den sista stora debatten om högskolan under den här mandatperioden. Därför, och eftersom de betänkanden vi behandlar spänner över ett brett fält, hade jag tänkt att göra ett försök att utvärdera vad som har hänt på högskoleområdet under dessa tre år. När jag häromdagen fick klart för mig att regeringen återigen har försenat, för att inte säga förhalat, den utlovade propositionen om högskolans fortsatta decentralisering, var jag närmast benägen att utveckla temat att utbildningsministern måste få underkänt för sitt fögderi. Men eftersom det alltså är hans födelsedag, skall jag nöja mig med att konstatera att det i varje fall inte kan bli spets på de insatser han har gjort. Under dessa tre år har jag då och då uttryckt den förhoppningen att vi bevittnar en omsvängning i den socialdemokratiska högskolepolitiken. I dag skulle jag snarare vilja säga att mycket tyder på att man är så oense inbördes och så tvehågsen att kraften i den nya högskolepolitiken är helt otillräcklig. På några punkter har man ändå tvingats ge upp sitt motstånd och accepterat angelägna reformer. Jag tänker t.ex. på att vi nu har fått ett förslag om en bra studiemedelsreform. Vi får nu bort regionsstyrelserna. Vi har fått viktiga förbättringar i forskningspolitiken, t.ex. bättre villkor för de forskarstuderande. Vi har fått tillbaka filosofie kandidat-examen, som är ett viktigt inslag i strävan att skapa mera av fördjupning i högskolans grundutbildning. Mot dessa positiva inslag står emellertid ett antal negativa. För det första har man inte tagit tillräckliga steg för att öka högskolornas självständighet. När vi förra året behandlade den proposition som kallades Fortsatt decentralisering inom högskolan, sade många att det var egendomligt att ta upp bl.a. förslaget om avskaffande av regionstyrelserna för sig. Bl.a. vi i folkpartiet hävdade att det borde ha tagits upp i sitt sammanhang, tillsammans med en total förändring av högskolans anslagsoch styrningssystem. Ett enhälligt utbildningsutskott skrev då att man såg den förändringen som ett led i en större process och att man väntade sig ytterligare förslag i 1988 års budgetproposition. Det var uppenbarligen också den ambition regeringen hade. När vi fick budgetpropositionen i januari framgick emellertid att regeringen inte var färdig, utan vi fick nöja oss med ett besked i propositionsförteckningen att en proposition skulle komma i slutet av mars. Vi kan nu konstatera att den propositionen inte har kommit och att den uppenbarligen inte kommer i sådan tid att riksdagen hinner behandla den i vår. Därmed skjuts detta mycket angelägna reformarbete ytterligare framåt i tiden. En andra punkt som måste sättas upp på den negativa sidan är att man inte har gjort tillräckligt för att minska byråkratin inom högskolan. Detta hör för Övrigt direkt samman med den första punkten. Man hart.ex. inte åstadkommit de decentraliseringar som skulle göra det möjligt att skära ned på den centrala högskoleadministrationen. För det tredje borde man ha föreslagit en betydligt ambitiösare tillträdesreform än den som ingår i det förslag som nu föreläggs riksdagen. För det fjärde hade det behövts större satsningar på kvaliteten inom grundutbildningen. Regeringen brukar på detta område hänvisa till att man har lyckats tigga till sig ett antal hundra miljoner från bankerna, som används till i första hand forskningsändamål. Man menar att det i någon mån också kan komma att gagna grundutbildningen. Jag vill emellertid påstå att dessa bankmiljoner snarare har förstärkt de balansproblem vi har pekat på. Vi förde en debatt om detta för några veckor sedan, och Birger Hagård utvecklade också den saken här tidigare. Behoven är fortfarande mycket stora inom ett antal sektorer inom grundutbildningen. Det är beklagligt att vi inte har kunnat komma längre när det gäller att åtgärda de problemen. En sista punkt på den negativa sidan som jag vill nämna är att vi inte har kommit tillräckligt långt när det gäller högskolans internationalisering. Vi har varje år föreslagit större belopp till detta ändamål. I år har ett nytt element kommit in i den debatten. Birger Hagård var inne på det. Det gäller förhållandet mellan utbildning i Sverige och utbildning i EG-länderna. Vi har den uppfattningen att regeringen inte har gjort tillräckligt för att garantera att Sverige kommer med i de samarbetsprojekt som finns inom EG på detta område. Vi grundar den uppfattningen på de kontakter vi har haft inom EG-länderna. Flera av de frågor som jag här har nämnt berörs i de betänkanden som har föranlett denna debatt. I grunden ligger att folkpartiet i år, liksom de tidigare åren denna mandatperiod, vill göra en nettosatsning på högskolan. Vi anser att bristerna på detta område, särskilt i ett internationellt perspektiv, är så stora att det är nödvändigt att tillföra ekonomiska resurser. Eftersom vi inte vill höja skatterna eller öka budgetunderskottet är vi mycket noga med att i vårt budgetalternativ finansiera våra satsningar på annat sätt. Jag skall strax återkomma till några av de punkter där det är nödvändigt med ökade resurser till högskolan. Låt mig emellertid först slå fast att vi självfallet är väl medvetna om att högskolans problem inte bara beror på brist på pengar. Ett antal åtgärder som i hög grad bidrar till att förbättra det kreativa klimatet inom undervisning och forskning kan genomföras utan kostnad. En minskning av byråkratin är här en viktig faktor. Det är sorgligt när man talar med forskare och de berättar hur stor del av deras tid som går åt till pappershantering och annan verksamhet som ligger ganska fjärran från den kärnverksamhet de helst skulle vilja koncentrera sig på. Vårlångsiktiga vision är autonoma högskolor. Det har jag sagt flera gånger tidigare från denna talarstol. Vi vill ha högskolor som kan spela en roll i samhällslivet och samhällsdebatten så oberoende som möjligt av maktcentra av olika slag, även det maktcentrum som statsmakten utgör. Det kräver förändringar av anslagssystemet. Det är mycket intressant att de borgerliga partierna på senare tid har fört in ett nytt element i denna diskussion, nämligen att man i samband med avvecklingen av löntagarfonderna skulle kunna, som det brukar heta, slå två flugor i en smäll. Man skulle kunna bli av med löntagarfonderna samtidigt som man ökar högskolornas autonomi, genom att tillföra högskolorna delar av löntagarfonderna. Högskolorna skulle kunna självständigt förvalta dem och använda avkastningen i sin verksamhet och därmed bli mindre beroende av anslag från staten och andra anslagsgivare. En fråga som handlar om det kreativa klimatet och som inte i första hand har med pengar att göra är vilka restriktioner som skall gälla för verksamheten vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag vill först säga att den stora vitalitet och entusiasm som finns på många av de mindre och medelstora högskolorna är en mycket positiv faktor i vår högskolevärld. Det finns där en väldig utvecklingskraft, och säkert också en stor utvecklingspotential. Det försiggår hela tiden en levande dialog om hur verksamheten på dessa orter skall organiseras, så att vi når så bra resultat som möjligt totalt sett för Sverige. Vi har för vår del kommit fram till att det nu är dags att ta ett nytt steg i denna utveckling. Verksamheten vid de f.d. universitetsfilialerna, dvs. Karlstad, Växjö och Örebro, är nu ganska omfattande. Det förekommer redan så mycket forskningsverksamhet på de orterna, att det skulle vara av värde, både för de orterna och för högre utbildning och forskning i hela landet, att högskolorna där fick möjlighet att själva inrätta professurer. Vi vet alla att det redan finns professorer som arbetar på dessa orter. Skillnaden skulle alltså bli att man tillförde dessa f. d. filialer egna medel som de skulle kunna använda för att inrätta, låt oss kalla det adjungerade professurer. Det påminner om det som brukar kallas Karlstadsmodellen. I ett av de betänkanden vi nu diskuterar behandlas regeringens förslag om en ny mellaningenjörsutbildning. Det är bra att denna fråga äntligen har fått en lösning. Det finns säkert ett stort behov av personer med denna typ av utbildning. Det är bra att en alltför lång tid av osäkerhet om huvudmannaskap för och organisation av denna utbildning får sitt slut. Lösningen innebär att man på ett stort antal orter skall inrätta grupper med 30 studenter, som skall få denna tekniska utbildning. På ett par orter rör det sig t.o.m. om grupper med bara 15 studenter. I praktiken innebär förslaget att tekniska gymnasier omvandlas till högskolor. Vi intresserar oss alltid för kvaliteten inom högskolan, och vi bekymrar oss också för den ibland. Även om vi i grunden är positiva till detta förslag, är vi något oroliga för i vad mån kvaliteten på denna utbildning kommer att kunna upprätthållas. Blir det fråga om en högskola med forskningsanknytning och annat som hör till en högskoleutbildning, eller bara om en fortsatt gymnasieutbildning med så att säga en annan skylt på huset och litet garnering? För att garantera en god kvalitet på undervisningen på de många orterna och deras ganska små undervisningsgrupper har vi velat ge ett extra anslag. Vi hart.ex. noterat att undervisningen, enligt vad som uppgjorts, på ingen av dessa orter kommer att bedrivas av lärare som disputerat. Detta talar ju också för att forskningsanknytningen i verksamheten kommer att bli otillräcklig. Vi tror att det behövs pengar för att på olika sätt garantera kvaliteten, t.ex. forskningsanknytning. Det finns, som Birger Hagård var inne på, behov av kvalitetsförstärkningar över huvud taget på den tekniska sektorn. Det gäller även civilingenjörsutbildningen, som vi också vill tillföra medel. Även inom AES-sektorn finns det ju stora brister, något som vi som ingår i utbildningsutskottet genom uppvaktningar, brev och på annat sätt ofta blir uppmärksammade på. Vi har funnit det nödvändigt att tillföra medel också till denna sektor. Jag vill avsluta med en mindre fråga, som dock i ett längre perspektiv kan vara nog så viktig. När vi tillför medel, gör vi det också för att förbättra den pedagogiska kvaliteten på undervisningen i högskolan. När man talar med nyblivna studenter och frågar dem om skillnaden gentemot gymnasieskolan, pekar de ofta på att det på många sätt är roligare och intressantare att läsa på högskolan. Det är mer av tvärvetenskap, forskningsanknytning etc. Men jag har rätt ofta också mött synpunkten att den pedagogiska kvaliteten på en del av lärarna är lägre. Det finns anledning att ta seriöst på dessa synpunkter. Vi har därför velat satsa ytterligare medel för att med hjälp av kursverksamhet och på annat sätt öka den pedagogiska kvaliteten hos högskolelärare. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom i dessa betänkanden.

Fru talman! Centerpartiet gjorde ju för en del år sedan det principiella ställningstagandet att utbildningsområdet bör vara undantaget från besparingar och att man i stället långsiktigt skall satsa på att bygga ut våra utbildningsresurser. Detta gjorde vi därför att vi anser att det man satsar på utbildning är investeringar för framtiden, och det är dålig ekonomi att skära ned på framtidsinvesteringarna. Detta vårt ställningstagande gäller hela utbildningsområdet — ungdomsskolan såväl som högskolan. Vi har tre ledstjärnor för våra strävanden på det utbildningspolitiska området. Detta kan beskrivas med de tre orden kvalitet, tillgänglighet och decentralisering. Kvalitetsmålet är ganska uppenbart och självklart. Om Sverige långsiktigt skall kunna hävda sig som en ledande industrioch kulturnation är vi helt beroende av att ha en utbildning och en forskning av internationell toppklass. Vårt beroende av kvalitet på vår kunskapsutveckling och kunskapsförmedling blir bara starkare och starkare ju mer vi utvecklas mot framtidens kunskapssamhälle. Konkret innebär detta att vi har oroat oss väldigt mycket för den obalans som är på väg att uppstå inom högskoleområdet, där det sker en helhjärtad satsning på forskningen — vilket jag tycker att man bör notera — men där grundutbildningen släpar efter. Hela 1980-talet har präglats av urholkning av de statliga insatserna för grundutbildning inom högskolan. Vi har tagit upp detta flera år i rad, dock utan att få majoritetens stöd för en annan ordning. I år återkommer vi med kravet på att högskolan åtminstone skall återfå de resurser som den under 80-talet har förlorat på grundutbildningsområdet. Vi anser att detta skall ske på ett planerat sätt under de närmaste åren. Vi föreslår också resursförstärkningar på en rad nyckelområden där vi anser att behoven av ökade resurser är särskilt akuta. Det gäller den tekniska utbildningen, dels civilingenjörsutbildningen, dels de nya tekniska utbildningar som håller på att utvecklas. Det gäller vidare AES-sektorn, där det bl.a. finns ett starkt behov av kvalitetsförstärkningar när det gäller juristutbildningen, ekonomutbildningen och psykologutbildningen. Också när det gäller anslaget för lokala individuella linjer och fristående kurser föreslår vi särskilda resursförstärkningar med inriktning på forskningsförberedande kurser, alltså kurser på C-nivå. Till våra förslag på kvalitetsområdet hör också våra strävanden efter en bättre internationalisering, bättre samarbete med andra högskolor runt om i världen än det vi för närvarande har. De föregående talarna har redan berört detta, och vi har ungefär samma syn på vikten av en bättre internationalisering. Tillgänglighet är viktig, eftersom det handlar om vars och ens möjlighet att få den utbildning som han eller hon har förutsättningar och intresse för. I ett nationellt perspektiv är det viktigt att människor verkligen kommer på rätt plats i livet, att olika människors begåvning kan komma till nytta för dem själva och för samhället i sin helhet. Detta är också viktigt på det individuella planet, eftersom människors framtid i dag kanske mer än tidigare avgörs av den utbildning han eller hon kan få. Många av de frågor som är viktiga ur tillgänglighetssynpunkt behandlar vi i andra sammanhang här i riksdagen. Dit hört.ex. frågan om studiestödssystemet, där vi inte delar folkpartiets och Lars Leijonborgs rosiga syn på det förslag regeringen har lagt fram. Vi anser detta vara ett klart otillfredsställande förslag som inte kommer att kunna rätta till den nuvarande sociala snedrekryteringen. En annan viktig fråga ur tillgänglighetssynpunkt gäller vilket tillträdessystem vi skall ha. Den frågan återkommer vi till senare. En litet speciell tillgänglighetsfråga handlar om hur vi tar vara på de invandrare som kommer till Sverige med en längre utbildning från sina hemländer eller från andra länder. Här kan vi nog konstatera att detta är en resurs av mänskligt kunnande och mänsklig kapacitet som vi för närvarande tar dåligt till vara i Sverige. Därför är det viktigt, som vi och andra har framhållit i reservationer, att man intensifierar arbetet på att översätta utländska examina till svenska förhållanden och att man har smidiga system för komplettering. En av de viktigaste tillgänglighetsfrågorna, fru talman, har att göra med utbildningens lokalisering. Det är mycket väl belagt att ju längre man har till en högskola, desto mindre benägen är man att söka sig till högre utbildning. Den geografiska fördelningen av vår högre utbildning är alltså kraftigt styrande för vilka som skall studera vidare och vilka som inte skall göra det. Därmed sammanfaller vårt tillgänglighetsmål med det tredje målet, det om decentralisering. En decentralisering av utbildningen är således viktig från tillgänglighetssynpunkt men viktig också ur andra synvinklar. Utbildning och forskning håller på att bli, om det inte redan är det, vår viktigaste infrastruktur. Det innebär att det sätt på vilket vi utformar vårt system för utbildning och forskning styr också samhällsstrukturen mycket kraftigt. Flera tänkare har i olika sammanhang utvecklat detta att mycket talar för att utvecklingen i vårt land i hög grad koncentreras till de områden som är väl rustade på utbildningsoch forskningsområdet. En delt.o.m. ser framför sig ett samhälle där i stort sett all kreativitet, all tillväxt i form av ekonomi och sysselsättning koncentreras till fem regioner i landet. Det är inte en slump att det är de fem regioner som besitter universitet. Om man som vi i centerpartiet anser det viktigt med en balanserad utveckling i hela landet, att alla landsdelar får goda utvecklingsmöjligheter, är det naturligt att man eftersträvar en decentralisering av högre utbildning och forskning, så att denna verksamhet kan förekomma i alla delar av landet. Detta ligger naturligtvis bakom vår helhjärtade satsning på de mindre och medelstora högskolorna. Vi anser att erfarenheterna hittills av dessa högskolor är mycket goda. Det har visat sig att de kan göra ett mycket bra arbete också från kvalitativ synpunkt och på många sätt mäta sig med större utbildningsinstitutioner. Självfallet skall man inte se en mindre eller medelstor högskola som något slags miniatyr av ett universitet. Den roll som den mindre högskolan kan spela är delvis en annan. Det som kännetecknar universiteten och det som är deras styrka är att man där bedriver en mycket omfattande och djupgående verksamhet och samtidigt har mycket stor bredd. Det ligger i själva ordet ”universitet” att det är i princip allomfattande, att det täcker över i stort sett alla vetenskapliga områden. Den mindre högskolans styrka ligger i att man där kan arbeta mer obyråkratiskt, att det går lättare att upprätthålla kontakterna mellan olika discipliner, att det kan vara lättare att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt och att man kan arbeta i en mer intim kontakt med samhället runt omkring —- med företag, institutioner, organisationer osv. Det gäller att ta vara på båda dessa typer av fördelar. Det gäller att få ett samspel mellan dessa två typer av utbildningsinstitutioner och naturligtvis att få en intim samverkan, så att i synnerhet de små högskolorna kan dra nytta av det forskningsarbete som bedrivs vid de stora universiteten. De stora universiteten kan också ha glädje av det mer finmaskiga kontaktnät med omvärlden som de små högskolorna kan utveckla. Det är viktigt att vi ställer höga kvalitetskrav även på de små högskolorna. Birger Hagård uttalade i sitt anförande här för en stund sedan farhågor för att det skulle uppstå A och B-högskolor. Sedan skyndade han sig att presentera en syn som, såvitt jag kunde förstå, gick ut på att skapa just A och B-högskolor. Han drog en skarp gräns mellan vilken typ av utbildning som skall förbehållas universiteten och vissa större högskolor och vad de små högskolorna skulle få syssla med. De små högskolorna skulle få reduceras till något slags college-skolor, en sorts eftergymnasiala yrkesskolor. Det var den bild som jag fick av Birger Hagårds beskrivning. Han besannade alltså sina egna farhågor om A och B-skolor. Vår uppfattning om den mindre högskolans roll är att den bör erbjuda sådan utbildning som har ganska stor efterfrågan. Det är naturligt för de flesta mindre högskolor att ha en lärarutbildning. De bör också kunna erbjuda kortare utbildningar på det ekonomiska och tekniska området, det som vi nu satsar på att bygga ut. De bör ha ett utbud av kurser inom det filosofiska fakultetsområdet. Vi har i ett annat sammanhang föreslagit en avbyråkratisering av linjesystemet, att linjerna skall upphöra att fungera så styrande som de gör i dag och i stället fungera som ett slags frivilligt studiepaket. Det skulle göra det möjligt för en studerande att börja sina studier med de kurser som finns vid en närbelägen högskola och sedan komplettera studierna vid en annan mindre högskola eller vid ett universitet. På det sättet kan de mindre högskolornas roll när det gäller utbildningen på det filosofiska fakultetsområdet stärkas genom det avbyråkratiseringsförslag som vi har lagt fram. Då är det viktigt att de mindre högskolorna har resurser för detta. Vi har också, vilket framgår av de betänkanden som vi nu behandlar, föreslagit särskilda resurser till de mindre högskolorna, så att de skall kunna öka utbudet av kurser på det filosofiska fakultetsområdet. Till detta bör också komma att de mindre och medelstora högskolorna bör kunna utveckla profilområden där de är särskilt duktiga, där de kan åstadkomma ett djup som de kanske inte kan göra på andra områden. De bör kunna utveckla profilområden där de kan vara riksrekryterande och där de bör kunna bygga upp ganska kvalificerad forskning. Vi har sagt att om en mindre högskola bygger upp en tillräckligt stor forskningskapacitet, skall det inte finnas några principiella hinder mot att också inrätta en professur vid en sådan högskola. Det har, fru talman, nästan varit som att svära i kyrkan när vi har antytt att man skulle kunna ha fasta forskningsresurser även utanför de stora universi teten. Länge var vi isolerade i den här frågan, men nu märker vi en uppmjukning, som kanske beror på att verkligheten börjar hinna i kapp oss. Det är med glädje som jag har noterat att folkpartiet är på rörelse åt centerns håll när det gäller synen på forskningen åtminstone vid de större och medelstora högskolorna i landet. Det tycker jag som sagt är glädjande. Vi har också föreslagit särskilda resurser för att bygga upp forskningen vid de mindre högskolorna och för att i vissa fall ha särskilda fasta forskningsresurser vid de högskolor som har förutsättningar för det. Fru talman! Detta är bara några grunddrag i de ställningstaganden från centerns sida som vi har redovisat i de betänkanden som nu behandlas. När det gäller olika detaljställningstaganden vill jag hänvisa till vad vi har skrivit i våra reservationer. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till de centerreservationer som finns fogade till dessa betänkanden och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! I mångt och mycket delar jag Pär Granstedts syn när han beskriver skillnaden mellan universiteten och de större högskolorna å den ena sidan och de mindre och medelstora högskolorna å den andra. Det är alldeles riktigt att universiteten skall vara allomfattande — det ligger i själva begreppet. Det är också alldeles riktigt att de små högskolorna kan arbeta mycket obyråkratiskt. De ligger nära samhället som sådant. De kan också hitta lösningar som många gånger är anpassade till regionens krav. Samtidigt är det av största vikt att vi nu slår vakt om de rätt begränsade resurser som vi trots allt har. Därför kan vi inte plottra bort resurserna. Vi kan inte upprätta en professur uppe i Östersund, en annan nere i Blekinge, en tredje i Skövde osv. Hela tiden måste det finnas en kringorganisation, just denna kritiska massa som man talar om, annars kan inte detta fungera. Jag har själv som universitetslärare erfarenheter dels från det stora Stockholms universitet, dels från begynnelsen av verksamheten i Linköping, då uppbyggnaden inleddes. I 20 år har verksamheten bedrivits i Linköping. Jag vågar försäkra kammaren om att verksamheten i Linköping fortfarande är mycket långt från fullständighet. Resurserna är otillräckliga både för den filosofiska utbildningen och för forskningen. Det tar lång tid att bygga upp ett universitet, och det gäller att vara varsam med hur man gör, om man skall få verksamheten att fungera på ett vettigt sätt. Det är rätt naturligt att man i detta sammanhang säger att det är de större universiteten som skall ansvara för just den forskningsförberedande utbildningen, det är då vi har möjlighet att få kvalificerade lärare. Ett av de stora problemen är ju att bara 15 26 av lärarna vid medelstora och små högskolor är kompetenta, det är bara 15 96 av de fast anställda som är disputerade. Sannolikt är situationen betydligt sämre om man också räknar med dem som tjänstgör på timbasis. Det är kvaliteten som leder till en indelning i A och B-högskolor — en skillnad som inte får förekomma. Det får inte vara så att de stora universiteten ger en kvalitativt bättre utbildning än de små beroende på lärarkompetens och annat. Det gäller att se till att kvaliteten är jämnt spridd i hela utbildningssystemet. Då får de större universiteten och högskolorna ta på sitt ansvar att viss utbildning kommer till stånd också vid de mindre, men inte bygga upp en organisation med en ensam stackars svala vid de mindre högskolorna. Det kommer aldrig att fungera, tro mig! Jag har sett detta på — Prot. 1987/88:104
Fru talman! Trots Birger Hagårds utomordentliga kvalifikationer och erfarenhet från universitet tror jag att han är offer för en beklaglig felsyn. Jag betonade i mitt inledningsanförande att det inte handlade om att göra de mindre högskolorna till något slags miniatyrer av universitet. Däremot har vi faktiskt en ganska rik erfarenhet av att inom litet mer avgränsade ämnesområden bygga upp forskningsinstitutioner, vilka kan vara ganska måttliga till storleken men ändå inrymma en mycket kvalificerad forskning. Man måste alltså inte ha en fullständig universitetsmiljö för att kunna bedriva forskning. Vi har här i Stockholm ett antal sådana institutioner, och vi har flera mycket små högskolor med egna professurer. Visserligen gäller det mycket speciella och avgränsade områden, men det är ändå möjligt. Verkligheten bekräftar inte Birger Hagårds uppfattning att kvalificerad forskning kan bedrivas bara vid stora universitet. Det är möjligt att bedriva sådan forskning vid en mindre institution, där man bygger upp en betydande kompetens på sitt eget ämnesområde. Jag vill också konstatera, när Birger Hagård talar om problemet med färre disputerade lärare vid de mindre högskolorna än man skulle önska, att det recept som Birger Hagård framför är något som bara skulle förvärra situationen. Om man gör en avgränsning av de mindre högskolornas arbetsområde och säger att detta i praktiken skall vara eftergymnasial yrkesutbildning och att det inte får handla om forskningsförberedande utbildning, då kommer möjligheten att rekrytera kvalificerade lärare att ytterligare försämras. Om man dessutom minskar förbättringarna för att bygga upp en mer kvalificerad forskning vid de mindre högskolorna, har vi ytterligare avskräckt de forskningsintresserade från att söka sig till de mindre högskolorna. Det är viktigt att satsa på kvaliteten vid de mindre högskolorna, och då måste vi också se till att det finns intressanta arbetsuppgifter för dem som skall vara verksamma där.
Fru talman! Jag tror nog att Pär Granstedt och jag kan bli överens, om vi bara klarar ut de missförstånd som föreligger. Det är mycket möjligt att man inom en viss disciplin kan bygga upp en forskningsorganisation vid en mindre högskola, men inte med en professur utan med en eller två och med de docenter som behövs i sammanhanget, forskningsassistenter etc. Då skall vi vara på det klara med att vi måste göra en stor satsning på den orten. Det är möjligt att vi kan göra detta, men vi skall inte göra de halvhjärtade satsningar vi alltför ofta får se då man inrättar en enda tjänst och tror att allt skall lösas därmed. Samma sak gäller också den forskningsförberedande utbildningen. Det vore olyckligt — vilket jag har sett exempel på — att t.ex. placera en universitetslektor i franska i Skövde. Det är så illa i ämnet franska att bara en vartannat år disputerar här i landet. En stackars ensam lärare kommer att bli 15 utbränd. De första fem åren går av bara farten, men sedan orkar han inte längre. Då är det bättre att Göteborg eller Umeå eller något annat universitet får stå för den utbildningen, vilken självfallet skall förekomma också vid de mindre högskolorna. Det är det stora universitetet som skall ha ansvaret, leverera lärare och kurser. Vi skall inte bygga upp några enstaka små läraröar ute vid de mindre högskolorna, utan det skall finnas ett område där lärarna kan berika varandra och där kompetensen kan bli god. Annars blir det fiasko av det hela.
Fru talman! Debatter i kammaren är intressanta. Vi anklagas ibland för att tala förbi varandra och inte kunna påverka varandra. Nu konstaterar jag att moderata samlingspartiet fr.o.m. i dag kan tänka sig fasta forskningsresurser vid mindre högskolor under förutsättning att vi inrättar mer än en professur. Då är vi alltså helt överens. Vi har inte heller i centern föreställt oss att vi löser kvalitetsfrågan med en enstaka professur vid en mindre högskola. Det handlar om att skapa en forskningsmiljö som, precis som Birger Hagård säger, förutsätter ett par tre professurer och kringresurser till dessa. Jag vill hälsa Birger Hagård och moderata samlingspartiet hjärtligt välkomna till vår ståndpunkt. Eftersom även folkpartiet är på väg att göra samma ställningstagande, innebär väl detta att vi kan utlova de mindre högskolorna denna framtid efter det regeringsskifte som förhoppningsvis kommer i höst. Då kommer det alltså att skapas möjligheter för de högskolor som visar sig kunna bygga upp den rätta kompetensen att också få fasta forskningsresurser. Givetvis skall vi inte bygga upp isolerade läraröar. Det är kanske synd att ta exempel från ämnen där en person disputerar vartannat år —- det finns ju faktiskt ämnen som har bredare förankring och där man har bättre förutsättningar för att bygga upp en betydande undervisning också vid mindre högskolor därför att efterfrågan är större. Det är även givet att det bör förekomma ett intensivt samarbete mellan mindre högskolor och universitet och mellan mindre högskolor sinsemellan, vilket också kan inkludera lärarutbyte, ett utnyttjande av varandras lärarresurser och samarbete och samverkan mellan lärare vid flera högskolor.

Fru talman! I likhet med Lars Leijonborg vill jag gärna passa på tillfället att framföra mina gratulationer till utbildningsminister Lennart Bodström på 60-årsdagen. Med tanke på postoch televerkens svårigheter att förmedla brev och telegram antar jag att riksdagens snabbprotokoll är den kvickaste vägen att framföra en hälsning på bemärkelsedagen. Fru talman! Det är en blandad kompott från utbildningsutskottet som vi har att diskutera här i dag. Jag skall begränsa mig till några få ämnesområ den. Inledningsvis beklagar jag att det inte varit möjligt att i utskottet få till stånd sådana sammanjämkningar att ökade medel, i jämförelse med regeringens förslag, kan ställas till högskolans förfogande. De senaste åren har utskottsbehandlingen slutat i inte obetydliga förbättringar och medelstillskott. Men i år har som sagt var utgången inte blivit lika lyckosam. En avgörande anledning till att det är så svårt för oppositionspartierna att rubba på regeringens förslag är de kaotiska förhållanden som råder bland de borgerliga partierna. Varje utbildningsdebatt som hålls här i riksdagen visar på en enorm borgerlig splittring. Man kör på två eller tre olika linjer. Vii vpk, som seriöst försöker behandla de här frågorna och få till stånd ökade anslag till högskolan, har väldigt svårt att komma framåt när vi inte har en samlad, seriös förhandlingspartner bland oppositionspartierna. Därför har vi de senaste åren valt att göra positiva och bra uppgörelser med regeringspartiet, men det har tyvärr inte varit möjligt att göra det i år. Det är tråkigt, därför att betydande satsningar på högskolan är nödvändiga, inte minst därför att allvarliga nedskärningar tidigare genomförts. Utbildningsdepartementet står för en betydande del av regeringens budgetproposition varje år. Det är inte helt enkelt att på några korta januariveckor tränga igenom och värdera alla detaljer i denna bastanta lunta. Och läsningen underlättas inte av att det är svårt att få korrekta jämförelsetal, eftersom de belopp som UHÄ anger och de som regeringen föreslår för olika anslag inte anges i samma kostnadsläge. Samtliga oppositionspartier har tröttnat på den här ordningen och kräver att regeringen klart och tydligt anvisar hur beräkningen gjorts för varje anslag. Det är bra att ett enigt utskott nu kräver en annan ordning från regeringens sida, så att vi kan få en öppen redovisning av prisoch löneomräkningen för anslagen till högskoleutbildning och forskning. Det kommer att underlätta vår granskning av budgetpropositionen. Fru talman! Vi i vpk har länge varit varma anhängare av ökade satsningar på de mindre och medelstora högskolorna. Alla fakta bekräftar att närhet och tillgänglighet till högskolan spelar en utomordentligt stor roll för rekryteringen till högre utbildning. De nämnda högskolorna kan därför spela en stor roll för att rätta till den alltjämt mycket allvarliga regionala och sociala snedbalansen vad gäller rekryteringen till högskoleutbildning. Därtill kommer att satsningar på utbildning och forskning är det kanske allra mest effektiva regionalpolitiska instrumentet i en tid då de regionalpolitiska problemen håller på att bli allt värre. Dessa och andra skäl talar för ökade satsningar på de små och medelstora högskolorna. Regeringen tar ett och annat steg i den riktningen, men det räcker inte enligt vår mening. Flera av dessa högskolor bör kunna tilldelas fasta forskningsresurser, och forskningen bör över huvud taget kunna utvecklas vid de mindre högskolorna. Detta är anledningen till att vi vill anvisa medel till dessa högskolor så att de kan genomföra en ordentlig planering för framtida forskningsverksamhet. Det är också oerhört väsentligt att vi ser till att dessa högskolor inte blir filialer till det lokala näringslivet. På sina håll finns det många oroande tecken. Det gäller inte minst beroendet av uppdragsutbildning, som är extremt stort vid vissa av de mindre högskolorna. Det är angeläget att dessa högskolor även om de självfallet inte kan täcka in alla områden ändå får ett så brett utbildningsutbud som möjligt. De ökade satsningar vpk förordar på de fristående kurserna tjänar bl.a. det syftet. När det gäller de mindre högskolorna noterar jag avslutningsvis att moderaterna på alla sätt vill reducera dessa högskolors roll och göra dem till renodlade yrkesskolor, anpassade efter de lokala företagens behov. Denna cyniska och företagsanpassade politik är ganska så betecknande för högerns utbildningspolitik, tycker jag. Birger Hagårds arroganta uttalanden här bekräftar detta. Fru talman! Vid föregående riksmöte bifölls en vpk-motion, vilket innebar att det s.k. LIE-anslaget uppräknades med 25 miljoner. I år föreslår regeringen en ytterligare uppräkning av anslaget till de fristående kurserna med 10 miljoner. Det är gott och väl men ändå inte tillräckligt. Behovet av kvalitetsförstärkningar är stort och anslagen alltjämt för låga. De fristående kurserna svarar för en stor del av den humanistiska grundutbildningen, som vi tycker kommit på mellanhand. Dessa kurser bidrar också till att tillgodose behovet av fortoch vidareutbildning. Vi menar också att ett rikt utbud av fristående kurser är ett bra alternativ till externfinansierad uppdragsutbildning. Vårt förslag är att ytterligare 1 000 kr. tillförs per årsstudieplats för kvalitetshöjande åtgärder, vilket sammantaget innebär drygt 37 milj.kr. Fru talman! Vi har många gånger här i kammaren diskuterat utbildningen av våra grundskollärare och deras ämneskompetens och pedagogiska kompetens. Men då det gäller högskolan har vi egenartat nog sällan diskuterat lärarnas pedagogiska kompetens. Dagens högskolor utbildar över 180 000 studerande, och vi tycker det är anmärkningsvärt att ett så pass förstrött intresse ägnats de pedagogiska frågorna. Inom högskolan finns inga klara krav på någon som helst praktiskpedagogisk utbildning för behörighet att undervisa. Avancerat kunskapsstoff skall presenteras av lärare som saknar sådan utbildning. Ibland går det bra ändå. Ibland går det inte alls bra och ibland blir det rena katastrofen. Vi anser att det krävs kraftfulla insatser för att utveckla pedagogiken på högskolan. Praktisk-pedagogiska kurser bör utformas, och så småningom bör sådan utbildning krävas för alla som har tjänster på högskolan som innefattar undervisning och/eller handledning. Det kommer naturligtvis att kosta en del slantar, men det kommer säkert att ge mångfalt igen i form av bättre undervisning och bättre studieresultat. Fru talman! Till sist några ord om en utbildningslinje där vpk väckt förslag till riksdagen. Förra året fick vi igenom en förstärkning till psykologlinjen i syfte att avlasta studenterna de stora kostnaderna för det s.k. egenterapimomentet i utbildningen. Jag utgår från att dessa pengar nu också verkligen används i enlighet med riksdagens intentioner och inte till andra ändamål. Vår avsikt var ju inte att dessa miljoner skulle stoppas i olika hål som uppstått i universitetens budgetar utan direkt komma studenterna till del. Psykologlinjen behöver emellertid ytterligare förstärkning. Kostnadsmässigt bör psykologutbildningen jämföras med andra legitimationsutbildningar och utbildningar till angränsande yrken. Sådana jämförelser visar att psykologutbildningen är kraftigt missgynnad. Kostnaden per årsstudieplats ligger för psykologer på endast ca 18 000 kr. medan motsvarande siffra för en blivande sjukgymnast är drygt 25 000 kr. och för en tandläkare närmare 36 000 kr. UHÄ har beräknat att det skulle behövas ett tillskott på drygt 2 milj.kr. för psykologlinjen. Vi har samma uppfattning. Ytterst handlar detta om klienternas rättigheter att få tillgång till kvalificerade och välutbildade specialister. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga av vpk-representanten signerade reservationer i de aktuella betänkandena.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att notera det som blir den här debattens bästa poäng, nämligen att Bo Hammar från vpk står i talarstolen och beklagar sig över en borgerlig splittring, som leder till att man inte kan utnyttja den socialistiska splittringen till att ge regeringen stryk litet oftare. Jag instämmer helhjärtat med Bo Hammar: Mer borgerlig enighet, mer socialistisk splittring och mer stryk åt regeringen! Låt oss samarbeta för att nå det målet, Bo Hammar.
Fru talman! Bo Hammars utfall mot moderat högskolepolitik visar att han ingenting lärt och ingenting förstått. Jag erkänner min begränsning, fru talman. Det överstiger helt min pedagogiska förmåga att på den korta tid som nu står till buds lära Bo Hammar grunderna i moderat utbildningspolitik.
Fru talman! Bo Hammar talade om det kaos som råder bland de borgerliga partierna. Alla som har läst tidningarna de senaste åren vet att vpk också har haft sin beskärda del av kaos. En av de debattpunkter som har funnits internt i vpk är just i vilken utsträckning man skall samverka med andra partier i reformistisk anda. Jag har tolkat det som jag har bevittnat i utbildningsutskottet det senaste året så att de vpk-ledamöter som tjänstgör i utbildningsutskottet har bestämt sig för att bli mer regeringslojala. Jag är övertygad om att det, ifall vpk hade haft enbart utbildningssystemets bästa för ögonen, hade varit möjligt att på flera punkter träffa konstruktiva uppgörelser med de borgerliga partierna. Sådana har träffats tidigare under denna mandatperiod, och jag vill gärna säga att jag inför framtiden hoppas på den konstruktiva anda som tidigare har präglat utskottsarbetet, i stället för den konfrontation som vi nu ser.
Fru talman! Vår enda ambition i utbildningsutskottet är att skapa mer resurser till skolan, högskolan och forskningen. Vi är beredda att göra det i alla möjliga tänkbara allianser. Och vi är ett oppositionsparti. Till skillnad från er tre borgerliga partier ingår inte vi i något regeringsalternativ. Vi har aldrig haft några planer på att tillsammans med socialdemokraterna bilda regering. När det finns en opposition med tre borgerliga partier, som ligger och lurpassar på varandra och som alla har sina skiftande linjer, är det fullständigt hopplöst för oss i vpk, som försöker ta ansvar och försöker åstadkomma någonting, att göra upp med er. Ni springer ju bara hit och dit. När då socialdemokraterna vill träffa en vettig uppgörelse föredrar vi det, eftersom det är enklare för oss. Men i år blev det ingenting av detta, och det är i hög grad ert fel. Det går inte att resonera med er på ett samlat sätt om nödvändiga förbättringar. Jag vill säga till Birger Hagård beträffande hans pedagogiska förmåga att det han nyss sade underströk det jag tidigare har sagt om behovet av praktisk-pedagogisk utbildning för högskolelärare. Han har inte förmåga att här i kammaren förklara sina ståndpunkter för mig. Fru talman! Jag hoppas fortfarande att de borgerliga partierna skall samla ihop sig, så att det blir möjligt att resonera seriöst med dem. Efter detta riksmöte är jag tveksam till det och jag är mycket tveksam till hur de skall klara att regera tillsammans.
Fru talman! Jag tycker att Bo Hammars inlägg öppnar intressanta konstitutionella aspekter. Vi skulle ju inte ha en socialdemokratisk regering i det här landet, om den inte hade kunnat räkna in vpk i sitt regeringsunderlag. Om nu vpk har bestämt sig för att mer inta miljöpartiets linje att inte ta ställning mellan socialdemokraterna och de icke-socialistiska partierna blir det spännande. Vi skall väl inte diskutera regeringsfrågan under den här mandatperioden mer, eftersom vi har ett val mycket nära. Annars hade det varit intressant att se var vpk egentligen hör hemma. Men vi tar Bo Hammars uttalande här som ett löfte för framtiden. I den händelse vi inte skulle få en klar icke-socialistisk majoritet i kammaren efter valet, är det bra att veta att vi kan lita på Bo Hammars och vpk:s stöd.
Fru talman! Det är mycket roande att lyssna till Bo Hammar. Min bedömning är att det faktum att vi har mött en delvis annan attityd än tidigare från vpk hör samman med det annalkande valet. Jag hoppas också att vi efter valet skall kunna återgå till det som tidigare varit vanligt i utbildningsutskottet, nämligen att man har träffat konstruktiva uppgörelser till utbildningens fromma även då det har inneburit att vi har fått lov att träffa uppgörelser utan socialdemokraterna. Innan vi alltför mycket fastnar i detta att vi fyra oppositionspartier har blivit politiskt impotenta på senare tid skall vi ändå komma ihåg att vi genom en gemensam motion har tillfört högskolan ungefär 30 milj.kr. med hjälp av andra principer för anslagsuppräkning till de s.k. UHÄ och FRN-ramarna. Alldeles resultatlöst har trots allt inte oppositionens arbete varit i vår heller.
Fru talman! Det har Lars Leijonborg helt rätt i. Jag höll på att glömma bort det. Men det var inte helt oväsentligt. Jag tror dock att vi skulle ha kunnat åstadkomma väldigt mycket mer om ni hade kunnat samla ihop er till seriösa resonemang. Men det är svårt att få till stånd sådana resonemang med er. Vår linje, Pär Granstedt, är ingen ny linje. Vi bedömer sakfrågorna var och en för sig, och vi är beredda att resonera för att få fram bästa möjliga resultat. Samtidigt gör vi ett allmänt konstaterande. Vi föredrar självfallet en socialdemokratisk regering, förankrad i arbetarrörelsen, framför en splittrad borgerlig regering där det finns vissa progressiva element men också reaktionära krafter. Detta belyses också av svårigheten att göra upp med er. Ni representerar mycket skilda politiska linjer. Socialdemokratin är ändå en samlad politisk kraft, som naturligtvis i huvudsak ligger oss närmare än ni gör. Det är därför de stora uppgörelserna i utbildningsutskottet i huvudsak har träffats mellan vpk och det socialdemokratiska partiet. Vi är beredda att gå längre också med er, men det har tyvärr visat sig mycket svårt.

Fru talman! Vi i den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet vill också ta tillfället i akt och uttala vår lyckönskan till Lennart Bodström på hans 60-årsdag. När vi nu behandlar sex olika betänkanden från utbildningsutskottet kommer vi att beröra skilda sektorer inom högskoleverksamheten. En fördel som vi ledamöter har i debatten när vi skall greppa så många frågor som här är de utmärkta betänkanden som våra föredragande presterar åt oss. Jag tror att vi utan reservationer kan vara överens om det. Mot utskottets majoritetslinje i dessa betänkanden finns tillhopa 42 reservationer. Det säger sig självt att jag inte kan bemöta mer än ett fåtal av dem. Någon gemensam borgerlig linje hittar man absolut inte här, eftersom bara en enda reservation har såväl m, fp som c som undertecknare. Det vore ett politiskt vågspel om dessa partier, utifrån de förutsättningarna, skulle leda utbildningsfältet. Utbildningen vid våra universitet och högskolor blir alltmer betydelsefull för hela vårt samhälle. Vi socialdemokrater har genom olika reformer från grundskoletill högskolenivå arbetat för att ge allt fler tillgång till kunskaper i skilda sammanhang. Högskolans verksamhet måste ses i ett långsiktigt och brett perspektiv. Den skall ge ny kunskap som bidrar till att forma morgondagens samhälle, och den skall förbereda unga människor för yrkesverksamhet i kanske fyra årtionden. Högskolan är därför en investering i vår gemensamma framtid. Den grundläggande utbildningen inom de olika sektorerna är högskolans huvuduppgift vid sidan om forskning och forskarutbildning. Utbildningen har också en nyckelfunktion för att vårt land skall behålla och utveckla sitt välstånd. Utbildningen förbereder oss för olika kvalificerade arbetsuppgifter i samhället. Därför kommer den stora summan 1 906 706 000 kr., som vi snart kommer att besluta om, att bli mycket betydelsefull för att unga och äldre i fortsättningen skall ha tillgång till bra utbildning. Att utöka detta redan höga belopp med ca 8 miljoner, 15 miljoner, 96 miljoner eller 30,5 miljoner som reservanterna föreslår utgör en viss prestation — men bara i promilleklassen. Man kan bara undra hur de påslagen skall finansieras. I årets budgetproposition får vi ta del av UHÄ:s egen beskrivning av sin verksamhet och roll, hur man ser på sina egna uppgifter och deras utförande. Som central myndighet för högskolan har UHÄ en mycket dominerande roll. Utbildningsministern anser att UHÄ i sin instruktion bör ges i uppgift att bereda olika frågor, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillsyn av högskolan. Den tillsynen innebär att UHÄ måste ta ett ökat ansvar beträffande ekonomisk förvaltning och se till att bestämmelserna i högskoleförordningen och andra författningar tillämpas och efterlevs inom högskolan. För att belysa detta vill moderaterna och centern ha en parlamentarisk utredning. Folkpartiet föreslår i en egen motion och reservation att UHÄ:s administration skall minskas med 25 96 inom en treårsperiod. Utskottet har inhämtat information om att UHÄ redan har påbörjat ett omfattande arbete kring sin nya roll. Genom ett stort antal seminarier och grupparbeten med såväl externa som interna deltagare har olika aspekter på den nya rollen diskuterats och analyserats. Utskottet anser att det övergripande syftet med att förse högskolan med en effektiv och väl fungerande central myndighet bäst uppnås genom att man nu ger denna myndighet arbetsro och förtroende att själv utveckla de medel som krävs för att den skall uppfylla de mål som ställs upp för dess verksamhet. Utskottet anser att det inte bör tillsättas någon parlamentarisk utredning för att fastlägga bl.a. UHÄ:s arbetsuppgifter. En sådan utredning skulle fördröja förnyelsearbetet. I vad gäller den tidigare nämnda folkpartimotionen vill utskottet erinra om att samtliga de arbetsuppgifter som anges som skäl för minskning av UHÄ:s organisation sammanhänger med frågor som riksdagen ännu inte tagit ställning till. Utskottet vill sammanfattningsvis konstatera att UHÄ behövs för att det måste finnas ett centralt sakkunnigt beredningsorgan för högskolefrågor. Särskilda avvägningar måste göras, eftersom resurserna är begränsade, högskoleenheternas intressen måste tas till vara gentemot andra samhällssektorer och högskoleenheterna erbjudas speciella tjänster som de själva inte har råd med eller har möjlighet att ha särskild kompetens för. I en gemensam motion från de fyra oppositionspartierna tas en viktig fråga upp angående sättet att redovisa prisoch löneomräkningen. Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att berörda anslag på riksstaten redovisas för riksdagen på ett sådant sätt att det blir möjligt att på ett meningsfullt sätt kunna diskutera prisoch löneomräkningsfrågor. En högskoleenhets ekonomiska situation bestäms till stor del främst genom de anslagsökningar under ett visst år som föranleds av prisoch löneomräkningar, eftersom dessa belopp som regel är avsevärt högre än de förändringar i anslagen som görs på andra grunder. Vad vi anför i vårt betänkande med anledning av motionen om prisoch löneomräkning vill vi i enighet ge regeringen till känna. Utbildningsutskottet uttryckte i sitt forskningsbetänkande under förra riksmötet vikten av ett gott samband mellan kvalitet i forskningen och kvalitet i grundutbildningen. Vi måste ha en helhetssyn på forskning och utbildning. Det pågår för närvarande inom regeringskansliet ett arbete med frågor om högskolans anslagsoch styrsystem. Treåriga planeringsperioder bör införas också för grundutbildningen. Det kan bidra till att vi får en gynnsam ekonomisk förstärkning och en önskvärd balans mellan forskning och grundutbildning. Vi anser att den fortsatta utvecklingen av de mindre och medelstora högskolorna är en betydelsefull del av utvecklingen av den framtida högskoleorganisationen. Det har från en rad mindre högskolor aktualiserats och presenterats strukturplaner. Dessa strukturplaner kommer att bearbetas och ligga till grund för förslag i de olika budgetframställningarna. Omstruk Prot. 1987/88:104 tureringen av högskolorna innebär att de efter hand kommer att få ett 20 april 1988 bredare utbildningsutbud, som bättre kan tillgodose de regionala behoven av utbildning, fortbildning och vidareutbildning. En hög kvalitet på utbildningen vid de regionala högskolorna är en förutsättning för att de skall kunna medverka till utvecklingen i den region där de verkar. Vi menar också att varje högskola har ett speciellt ansvar för utbildningen i det län där högskolan är belägen. Det gäller också att anordna decentraliserad utbildning och distansundervisning. Jag vill också ta upp några motioner som har väckts med anledning av frågan om adjungerade professorer, dvs. sådana professorer som har börjat verka i Karlstad. Detta är alltså ett sätt att knyta forskningsverksamhet till de regionala högskolorna. Tjänsterna som adjungerad professor har bara under en kortare tid prövats i en större utsträckning. Enligt vår mening är det för tidigt att göra någon bedömning av hur framgångsrik den modellen har varit och om den kan vidareutvecklas. Vi anser också att frågor av den principiella karaktären skall övervägas i ett större sammanhang i samband med behandlingen av nästa forskningsproposition. Jag går vidare till betänkande 21. Där behandlas bl.a. utvärdering av utländska examina. UHÄ har meddelat att antalet värderingar av utländska examina har ökat. Trots att UHÄ har tillförts 400 000 kr. extra för att klara den verksamheten växer ärendebalansen. Detta måste i sin tur bero på att det är fler som känner till att verksamheten finns, fler kommer till vårt land med egna universitetsexamina och vill ha dem utvärderade. Vi anser att utvärderingen av den utländska högre utbildningen är viktig och att den måste följas upp. Men det ankommer på UHÄ att inom ramen för sina totala resurser avväga om man behöver ytterligare resurser för den verksamheten. Jag vill faktiskt säga att det skulle ha hedrat ledamöterna i vårt utbildningsutskott om de utöver resonemanget om utbytesverksamhet via systemet Erasmus också hade noterat att vi har ett nordiskt utbytessystem för studerande, nämligen inom ramen för NORDPLUS. Både utbytesverksamhet inom Norden och med Europas länder är viktig. Men vi är i utskottet inte för dagen beredda att tillskjuta ytterligare medel för att kunna satsa mer vare sig på NORDPLUS eller Erasmus, utan vi får avvakta med hänsyn till våra resurser. Statsfinanserna styr trots allt en hel del av de satsningar som vi borde kunna vara överens om. Vi behandlar i betänkandet om tekniska yrken frågan om införandet av en materialfysiklinje i Uppsala. Denna civilingenjörsutbildning föreslås som en ny allmän utbildningslinje och tillförs 10 miljoner. Moderaterna vill inte vara med, som vi hört Birger Hagård anföra. Men vi harbl.a. av regionalpolitiska skäl ingenting att erinra mot att utbyggnaden av den materialtekniska utbildningen med en ny linje i Uppsala kommer till stånd i samverkan med Falun Sandviken. Vi tycker att det är intressant att pröva den nya modellen för samverkan mellan högskolor i vad gäller civilingenjörsutbildningen. Utskottet föreslår att regeringen skall få bemyndigande att inrätta den linjen den 1 juli detta år. Tyvärr har moderaterna inte heller mycket till övers för satsningen på en civilingenjörslinje i Umeå. Det gäller en linje för teknisk fysik. Vi hade 23 ärendet uppe redanii fjol och gav då universitetet möjlighet till utvecklingsarbete. Vi menar att även denna linje bygger på förutsättningarna för samarbete mellan universitetet i Umeå och högskolan i Luleå. De förutsättningar som redan finns skall bibehållas och förstärkas. Lokaliseringen av en linje för teknisk fysik till universitetet i Umeå skulle kunna betraktas som ett undantag. I så stor utsträckning som möjligt måste den ju anpassas till de utbildningsoch forskningsmässiga förutsättningar som redan finns vid universitetet i Umeå. Som jag sade, måste den bygga på samverkan med högskolan i Luleå och även med KTH. Vi föreslår följaktligen att linjen för teknisk fysik anordnas i Umeå med början budgetåret 1988/89. Fru talman! Det är så oändligt många olika saker att hålla ihop i detta ärende, men jag skall gå vidare till frågan om ingenjörsutbildningen på mellannivå. I enighet har utskottet tillstyrkt förslaget att satsa på ett flertal utbildningsorter med ettårig eller tvåårig ingenjörsutbildning och att den utbildningen utförs inom högskolans ram. Vi har också i enighet tackat ja till att utveckla det tekniska basåret. Det tekniska basåret, som har genomförts i Luleå med elever från samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje, har varit lyckosamt. Vi menar att det kan vara värt att pröva också med elever från humanistisk linje. Betänkande 23, som gäller anslagen till AES-sektorn, har också splittrat våra borgerliga ledamöter. Här vill moderaterna säga nej till fördjupningsdelen av ekonomiutbildningen. Jag skulle kunna tänka mig att vi återkommer till detta under debatten om Bergslagsbetänkandet. Ekonomiutbildningens fördjupningsdel skulle alltså inte få finnas i Eskilstuna Borlänge och Östersund. Vi menar däremot att det är ett bra förslag. Ekonomilinjen utgör ett betydelsefullt inslag i de mindre och medelstora högskolornas utbildningsutbud. Linjens betydelse för det regionala näringslivet är väl omvittnad. Möjligheterna att även bedriva fördjupningsstudier vid de högskolor som i dag bara har basblocket är ett av de mest återkommande önskemålen i dessa högskolors anslagsframställningar. Regeringen föreslår alltså i årets budgetproposition, att samtliga högskolor som i dag har basblocket framdeles skall kunna ges en fullständig ekonomutbildning. Utbyggnaden skall ses som ett planeringslöfte som är beroende av såväl tillgången på ekonomiska medel som högskolans förutsättningar vad avser lärarpersonal. Regeringen avser att ge UHÄ i uppdrag att arbeta ut en utbyggnadsplan. Utskottet, inbegripande centerpartister och folkpartister, säger ja till förslaget, däremot inte moderaterna, vilket är att beklaga. Betänkande 27 handlar om LIE-anslaget. Tidigare brukade LIE-anslaget bli föremål för en alldeles egen debatt. LIE-anslaget är lika viktigt som alltid. Vi menar att LIE-anslaget efter det att regionstyrelserna har avvecklats i stället är föremål för varje enskild riksdagsledamots intresse, eftersom var och en kanske har speciell anledning att följa upp att högskolan inom det egna länet verkligen får sina resurser. Det innebär ett större regionalt ansvar att följa upp vad LIE-anslaget kan ge. Att som reservanterna vilja förstärka LIE-anslaget på 486 milj.kr. med 5 miljoner, 50 miljoner eller 37 miljoner är lovvärt, men våra ekonomiska ramar klarar inte det. Fru talman! Till sist ett litet nätt betänkande, som hamnat i fel ordning. Det är betänkandet om kulturoch informationsyrken. I det betänkandet behandlar vi bl.a. motioner om en allmän linje för informationsutbildning på fem orter och en allmänpraktisk medielinje i Karlstad. Den allmänna linjen i informationsutbildningen menar vi bör få anstå till dess vi vet hur förslaget angående journalistutbildningen kommer att se ut. Informationslinjen och journalistlinjen ligger nära varandra, och det är angeläget att vi avvaktar vad som kommer att hända med journalistutbildningen. Samma sak gäller en allmänpraktisk medielinje i Karlstad. Vi menar att de smala utbildningarna tyvärr är så smala att man kanske måste ha en form av koncentration till vissa orter. Vi är inte i det här läget beredda att medverka till att den allmänna medielinjen flyttas ut till Karlstad. Fru talman! Detta var sex betänkanden tillhopa. Jag vill i ett enda sammanhang yrka bifall till utskottets ställningstaganden och avslag på samtliga 42 reservationer.

Fru talman! Barbro Nilsson berörde först frågan om borgerlig splittring i högskolepolitiken. Det är riktigt att det i ett antal detaljer, en del relativt viktiga, finns olika borgerliga uppfattningar, bl.a. i de betänkanden vi nu behandlar. Jag tycker ändå att det är viktigt att konstatera att på just högskoleområdet finns en betydande icke-socialistisk samsyn. Jag tror att får vi en ny regering i höst, så kommer den mera kraftfullt än den nuvarande att föra en politik som är inriktad mot självständigare högskolor, mer valfrihet för studenterna, t.ex. ett uppbrytande av linjesystemet, mindre byråkrati och kvalitetssatsningar på ett antal angelägna områden. Däremot tycker jag att Barbro Nilsson hade en större poäng när hon påpekade att de påslag vi gör i förhållande till den totala budgeten är synnerligen små. Hon talade om att de ligger i promilleklassen. Jag skulle vilja knyta an till något Bo Hammar sade, nämligen att det är väldigt svårt för ett oppositionsparti att under en kort motionstid i januari utforma ett fullständigt budgetalternativ. Jag tror man får se de förändringsförslag vi kommer med framför allt som signaler. Skulle vi få några år på oss att föra en annan högskolepolitik, tror jag att skillnaderna efter ett tag skulle bli betydligt större än de rent formellt är, om man tittar på de betänkanden kammaren nu behandlar. Barbro Nilsson frågade hur vi i oppositionen finansierar våra påslag? Det skall vi inte debattera här, för finansieringen ligger utanför utbildningsområdet, men jag kan för folkpartiets del försäkra att våra påslag är finansierade till sista kronan. Sedan sade Barbro Nilsson i ett sammanhang att det pågår ett arbete med högskolans anslagsoch styrsystem. Den formuleringen har vi hört ett antal gånger, och jag tycker att det var ganska dystert. Jag hade hoppats att Barbro Nilsson skulle ha sagt någonting om att arbetet med en reformering av högskolans anslagsoch styrsystem nu är avslutat och att propositionen är på tryckeriet och snart kommer att föreläggas riksdagen, men vi fick inget besked på den punkten. Det vore mycket bra om vi kunde få det här. Birger Hagård har ju ställt en direkt fråga om när den propositionen kan förväntas. Barbro Nilsson berörde flera gånger det statsfinansiella läget. Det tycker jag är utmärkt. Men det argumentet kom också in när det gällde Erasmus. Jag hoppas att det var ett misstag, för jag är övertygad om att också socialdemokraterna i det ögonblick det står klart att Sverige kan komma med i Erasmus är beredda att tillskjuta tillräckliga medel. Vår huvudsakliga kritik är inte att socialdemokraterna är snåla utan att de har varit för passiva när det gäller att se till att Sverige verkligen skall komma med i Erasmus.

Fru talman! Jag har en känsla av att Barbro Nilsson hemfaller åt någon sorts önsketänkande när hon talar om en splittrad syn bland de borgerliga partierna på högskolepolitiken. Bästa belägget för det är att jag instämmer ord för ord i vad Lars Leijonborg sade och kan använda en del av min replik till att ta upp andra punkter. Den borgerliga samsynen kommer till uttryck inte minst på tre av de områden som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Det gäller behovet av översyn av UHÄ. Det gäller internationaliseringen, värderingen av utländska examina, där det finns en gemensam borgerlig reservation. Det gäller balansen mellan grundläggande utbildning och forskning. Att vi tekniskt sett ibland har en uppdelning på olika reservationer skall inte på något sätt dölja det faktum att det finns en samsyn i botten. Jag kan försäkra Barbro Nilsson att jag tror att Lars Leijonborg, Pär Granstedt och jag själv inte skulle behöva mer än en kvart för att komma överens om en gemensam skrivning, om så vore, på de här områdena. Jag efterlyser än en gång: När kommer propositionen om anslagsoch styrsystemet? Det är möjligt att Barbro Nilsson inte kan ge ett klart svar på den punkten, och då skall jag respektera det. Jag hoppas i så fall att vi kan få svar av utbildningsministern på annat sätt, men jag ber Barbro Nilsson att ge oss besked om vad hon vet i det här sammanhanget. Till slut frågorna om materialfysik och teknisk fysik. Vi har gått emot regeringens förslag, inte minst därför att UHÄ har avstyrkt att man över huvud taget ger sig in på dessa utbildningar. Barbro Nilsson sade att vi har behov av en central myndighet som UHÄ. Då måste man väl också i vissa fall lita på och följa de förslag och rekommendationer som kommer därifrån. Inte minst gäller det också ekonomilinjen. Vi hade universitetskanslern på hearing, som vi alltid har i början av våren, när budgetpropositionen lagts fram. Säkert minns mina utskottskamrater de sista ord som universitetskanslern yttrade vid det tillfället. Som svar på en fråga om vad han ansåg vara den verkliga faran inom högskolesystemet sade han att det var just en utplottring av ekonomilinjen, av fördjupningslinjen, på diverse olika högskolor. Det var hans avskedsord, och det finns kanske anledning att ta fasta på dem.

Fru talman! Barbro Nilssons anförande här i dag, som så många gånger tidigare, andas en betydande välvilja. Socialdemokraterna vill nog väldigt väl med högskolan, men kan de? Vilja men inte kunna är kanske den slutsats som det finns anledning att dra av det vi fick höra här. Socialdemokraterna ställer upp på vårt krav på bättre balans mellan grundutbildning och forskning, att grundutbildningen skall få tillskott så att man kan hänga med i utvecklingen. Men när det handlar om pengar, kan inte socialdemokraterna ställa upp längre. När det blir fråga om konkret handling, är de inte med. Den argumentation som Barbro Nilsson för är ganska intressant. Å ena sidan är det så förfärligt litet pengar — det är promille, säger Barbro Nilsson. Å andra sidan är det alldeles för mycket pengar för att man skall ha råd med det. Jag tycker att socialdemokraterna borde bestämma sig, om det är försumbara belopp eller om det är summor som absolut inte går att få fram. Nu är det faktiskt inte promille.

Alla partier som har lagt fram budgetförslag till årets riksdag har gjort balanserade budgetar, i relation till regeringens förslag. Jag vågar inte svära för vpk, men övriga partier har ett budgetsaldo som ligger lägre än regeringens. Trots detta har de flesta av oss fått fram större resurser för utbildningsområdet och i synnerhet för högskolan. Det här handlar alltså om politiska prioriteringar. När Barbro Nilsson varje gång säger att det här har vi inte råd med, är detta detsamma som att säga att för socialdemokraterna är inte detta tillräckligt viktigt i förhållande till andra samhällsuppgifter. Det är en åsikt som man kan ha, men låt oss ärligt säga att det är ett uttryck för att socialdemokraterna inte prioriterar högskolan tillräckligt högt i förhållande till andra uppgifter som finns i statsbudgeten. Det är som sagt bara att konstatera det. Att vilja och inte kunna avspeglas också i insatserna för de mindre högskolorna. Det hänvisas till de strukturplaner som tagits fram och som UHÄ har överlämnat till regeringen, men ställningstagandet skjuter regeringen till kommande budgetprövningar. Det är klart att det är ganska liten tröst för dem som har jobbat med strukturplanerna och hoppats på en positiv framtid.

Fru talman! Att nämna ordet promille i den här kammaren är tydligen tändande, även om det inte råkar vara en alkoholpolitisk debatt. Faktiskt måste jag vidhålla att påslaget med några miljoner till miljardbelopp är att räkna i promilleklassen. Jag tycker att det var fint av Pär Granstedt att uppmärksamma min välvillighet, eftersom jag faktiskt är en vänligt sinnad person. Även om jag kan konstatera att de borgerliga ledamöterna genom sina reservationer är synnerligen splittrade, måste jag ändå notera att man ytterligare vill öka de positiva insatser som vi gör för högskolan. Om vi föreslår en viss summa i förstärkning, kommer de borgerliga ledamöterna i motioner och reservationer med förslag om ett litet tillägg, 5 milj.kr., 10 milj.kr., 37 milj.kr. här eller där. Det är mycket tacknämligt att man vill åstadkomma en ännu större förbättring, men man må förlåta mig: jag har inte särskilt stor tilltro till att det blir så mycket bättre om ni gemensamt skulle försöka handha denna verksamhet. Vi är nog många som är överens om att vi inte vill ha tillbaka den period när de borgerliga partierna hade ledningsansvaret. De kostnader som verksamheten då utökades med kom ju senare tillbaka i form av stora budgetunderskott, som vi surt fick betala. Det finns ett exempel där de borgerliga inte är överens om en enda liten detalj, nämligen det som rör pedagogisk utbildning för en högskolelärare. Vår docent i utskottet, herr Birger Hagård, anser att det inte är motiverat att en högskolelärare har en pedagogisk skolning. Som gammal folkskollärare tycker jag att hans ställningstagande är djupt tragiskt. Det hade hedrat Birger Hagård, om han insett att den pedagogiska skolningen även för högskollärare behöver förstärkas. Det skulle ha medfört en fortsatt god kvalitet, och en bättre kvalitet, på gundskoleutbildningen. Dessutom hade många av våra studerande inspirerats till att satsa på forskarutbildning och en egen forskarkarriär. Därmed hade förusättnigarna för en god utveckling i landet förstärkts.
Fru talman! Detta är inte rätt tillfälle att ha en generell debatt om de borgerliga regeringsåren. När det gäller insatserna på högskoleområdet under den borgerliga perioden vill jag framhålla att det var ett mycket dynamiskt skede då det hände åtskilligt. Betröffande en del har vi i efterhand haft anledning att diskutera huruvida det var så klokt. Det är ändå odiskutabelt att de borgerliga partierna under den tiden enade sig på en rad punkter och förde en mycket ambitiös högskolepolitik. Jag tycker att vi skall vara tacksamma mot utskottets vice ordförande Pär Granstedt för att han har hjälpt oss med procenträkning. Jag har själv suttit här och strukit nollor. Då kom jag fram till att det är Pär Granstedt som har rätt. Folkpartiets påslag ligger i varje fall alldeles klart på procentnivån. Men även i det sammanhanget vill jag upprepa det jag sade i min förra replik, nämligen att detta naturligtvis i första hand skall ses som signaler. Om vi får några år på oss kommer inriktningen att skilja sig ännu mera gentemot inriktningen i den socialdemokratiska politik som nu förs. Barbro Nilsson illustrerade den borgerliga splittringen med exemplet om Birger Hagårds inställning till bättre pedagogisk utbildning av grundskollärare. Om jag förstod det rätt har denna debatt redan visat att Birger Hagård behöver bättre pedagogiska kunskaper. Detta fick vi veta genom hans meningsutbyte med Bo Hammar. Jag tror alltså att vi även på den punkten kommer att kunna nå borgerlig enighet.
Fru talman! Som så ofta annars kan jag konstatera att jag är överens med Lars Leijonborg, utom möjligtvis på den sista punkten som han tog upp. Det är troligt att åsikterna där kan komma att gå isär. Över huvud taget skall kanske inte tilltron till pedagogiken förvandlas till någon övertro. Det centrala är ju om man, utan att ta alltför stora resurser i anspråk, kan ge en hygglig pedagogisk utbildning. Man skall nog akta sig för att begära en fullständig pedagogisk utbildning av våra universitetslärare. Prot. 1987/88:104 När man nu inte ens kan rekrytera gymnasielektorer på grund av kravet på 20 april 1988 ytterligare ett års pedagogisk utbildning, borde man definitivt inte heller kunna kräva detta när det gäller universitetslärare. Jag kan tala om för Barbro Nilsson att det redan nu finns möjligheter att anordna kurser i pedagogik, vilket också kontinuerligt görs. Beträffande de påslag som det har framlagts förslag om från de borgerliga partierna vill jag åtminstone för moderaternas vidkommande konstatera att påslagen inte grundar sig på några siffror som gripits ur luften. Dessa gäller för de fall att UHÄ eller någon annan myndighet har föreslagit en förstärkning som de funnit vara befogad. Vi för då det kravet vidare för att på det sättet rätta till vad regeringen har brustit i. Till sist vill jag än en gång upprepa min fråga: Kan Barbro Nilsson säga någonting om när denna proposition om anslagsoch styrsystemet kommer? Eller vet inte Barbro Nilsson någonting om det? Det kan vi väl i alla fall få reda på.
Fru talman! Det är tur att jag vet att Barbro Nilsson är nykterist. Annars skulle den oförmåga att skilja mellan procent och promille som Barbro Nilsson visar i dagen vara utomordentligt oroväckande. Nu kan polisen i alla fall sova lugnt. Jag gjorde ett litet överslag om vad våra förslag till förstärkning på högskoleområdet innebär. Jag fann att det rör sig om ungefär drygt 5 20. Jag försäkrar Barbro Nilsson att om man har så mycket alkohol i kroppen, är man väldigt illa ute. Barbro Nilsson är visserligen välvillig, men hon är kanske något för slarvig med fakta. Om man dessutom skall mästra andra, är det viktigt att man vet litet grand vad man talar om. Det är därför värdefullt om man har läst motpartens reservationer, så att man någorlunda vet vad som krävs i dem. Barbro Nilsson antydde att de förstärkningar som vi föreslår skulle leda till ett ökat budgetunderskott. I samband därmed åberopade hon historiska erfarenheter. Det är riktigt att den period då vi var i regeringsställning innebar resursförstärkningar för utbildningsområdet i allmänhet. Till skillnad från 80-talet var det således ett uppbyggnadsskede för svenskt utbildningsväsende. Jag tror att vi kan ha glädje av detta i dag, eftersom det kanske är anledningen till att vi fortfarande har en hyfsad kvalitet på vår utbildning. Däremot har 80-talet varit en period av nedrustning på utbildningsområdet. Detta har det socialdemokratiska regeringsinnehavet kännetecknats av. Nu börjar situationen bli farlig. Det faktum att budgetunderskottet under 80-talet gått ned beror allmänt sett inte på minskade statsutgifter. Det beror i stället — som Barbro Nilsson säkert vet eller annars kan ta reda på genom sina kontakter i finansdepartementet — på ökade statsintäkter som har sin grund i en bättre internationell konjunktur. Denna högre konjunktur har medfört högre inkomster för samhället, i form av bl.a. större skatteintäkter. Allt detta har gjort att budgetunderskottet har minskat. Statsutgifterna har i reala tal i stället ökat under 80-talet. Det är således inte en skillnad i sparsamhet, utan det är en 29 skillnad i internationell konjunktur som har påverkat budgetunderskottet. Vi har lagt fram ett totalt budgetalternativ, som har ett lägre saldo än regeringens budget. Ändå medger vårt alternativ utrymme för större satsningar på utbildningsområdet. Man kommer nog inte ifrån, Barbro Nilsson, att skillnaden ligger i vilken prioritet man ger utbildningsområdet. Utbildning är inte lika viktig för socialdemokraterna som för oss. Det är där den stora skillnaden finns.

Fru talman! Pär Granstedt, vi sätter högskolan och den högre utbildningen minst lika högt. Vi anser därför att den är lika viktig som någonsin en borgerlig ledamot av utbildningsutskottet hävdar. Men det har sina randiga skäl att högskolan under 80-talet inte kunnat växa i önskvärd takt. Jag avser att ta upp några punkter som nämndes i mina motståndares repliker. Till att börja med vidhåller jag att högskolelärare skall ha pedagogisk skolning. Jag hoppas att UHÄ i kraft av sitt ämbete kan medverka till att man kan få till stånd sådana kurser. Birger Hagård undrar om jag kan säga något om arbetet med anslagsoch styrsystemet, och visst kan jag det. Relativt snart får vi kunskaper om vad delar av det arbetet kan leda fram till. Om vi ger oss till tåls kommer vi att få ta ställning till framförda tankegångar om treårig periodisering även av grundutbildningen, dvs. samma ordning som vi har beträffande forskningsverksamheten. Jag tror att det är värdefullt för högskolan, och att den får en något bättre arbetsrytm med dessa treårsperioder. Pär Granstedt talade på nytt om nedrustning. Det har under den tidiga våren varit intressant att följa diskussionerna i massmedia mellan universitetsrektor Sven Håkan Westling i Lund och vår statssekreterare. Universitetsrektorn anser sig ha fått släppa till mycket medel på grund av besparingar. Det är värt att notera att åldersförändringar som faktiskt inträffar även bland högskolans personal aldrig medför någon automatisk uppräkning av anslagen. Man får vara tacksam för att det finns äldre och förhoppningsvis kvalificerad personal till gagn för undervisningen. Vi kan således inte i dag hävda att högskolan och forskningen har en särställning i besparingssammanhang. Däremot kan vi påvisa den glädje som samhället i stort faktiskt har av väl använda resurser inom högskolan.

Fru talman! Alldeles strax skall vi debattera Bergslagspaketet. Därmed kommer vi in på utbildningspolitikens betydelse för regionalpolitiken. Även i denna debatt om den grundläggande högskoleutbildningens inriktning och dimensionering bör regionala frågor tas upp till behandling. En sådan fråga är utan tvivel riktigheten i att förlägga civilingenjörsutbildning utanför de tekniska högskoleorterna. Självfallet tror vi att vi här i riksdagen fattar visa beslut. Med ju större majoritet ett beslut fattas, desto visare kan beslutet tyckas vara. Men är det då så vist att flytta ut civilingenjörsutbildningar till t.ex. Umeå, Sandviken och Borlänge? Knappast. Alla inblandade kompetenta parter på området — UHÅÄ, rektorerna och studenterna vid de tekniska högskolorna, IVA och Civilingenjörsförbundet — säger nej till detta förslag. Ändå går fyra partier, inkl. mitt eget, in för ett sådant beslut. Beror det månne på att denna kammare saknar civilingenjörer? Beror det månne på att så få i denna kammare har erfarenheter från näringslivet? Var i Umeå skall civilingenjörer med teknisk fysik få anställning? Knappast på Volvos hyttfabrik i varje fall, en av ortens absolut största enskilda arbetsgivare. Birger Hagård har redan i sitt anförande tagit upp frågan om utlokaliseringen av civilingenjörsutbildningen i teoretisk fysik till Umeå samt utlokaliseringen av utbildningen i materialfysik till Uppsala och sedan till Falun Sandviken. Barbro Nilsson har försvarat majoritetens ståndpunkt. Jag vill här deklarera att jag till fullo stöder reservationerna 1 och 2 i utbildningsutskottets betänkande 22. Själv har jag i motion Ub633 framfört liknande yrkanden utan att vinna gehör för dem ens hos de mina. Sedan länge råder en arbetsfördelning i den norra högskoleregionen som går ut på att ingenjörsvetenskaplig utbildning skall förläggas till Luleå och matematisk —naturvetenskaplig utbildning till Umeå. Redan förra året ville utbildningsministern — i strid mot åtskilliga kompetenta personers och organisationers uppfattning — bryta denna arbetsfördelning. Först utbildningsministern, sedan utskottet och sist kammaren trodde att man genom att byta namn på fysikerlinjen, som länge funnits i Umeå, skulle få en linje i teoretisk fysik. Fysikerlinjen hade länge haft rekryteringssvårigheter, trots att den vetenskapliga kompetensen hos lärarna i Umeå är hög. Hur i all sin dar skall man få kvalitet på en ny linje i teoretisk fysik som inte får mer pengar än den gamla fysikerlinjen, trots att Umeå faktiskt saknar ingenjörsvetenskaplig kompetens, så att alla lärare inom ingenjörsvetenskapliga ämnen måste hämtas från Luleå och Stockholm? Resor kostar pengar. Vilken kvalitet blir det, då 30 teknologer kommer att sakna daglig kontakt med andra teknologer? Att utbildas till civilingenjör är att utbildas till en profession där kolleger och kontakter med kolleger är betydelsefulla. Varför är utbildningsministern så sparsam med ordet kvalitet och så flitig med ordet fördelning? Fördelning utan hänsyn till kvalitet kan aldrig bli bra för en region. Värre är att redan innan riksdagen förra året fattade beslut om att ge Umeå planeringsmedel för att utveckla en civilingenjörsutbildning i Umeå, hade Ingvar Lindgren, professor i Göteborg, på UHÄ:s uppdrag mycket förtjänstfullt tagit fram ett förslag om att höja kvaliteten på de naturvetenskapliga utbildningarna, bl.a. fysikerlinjen. Varför statsråd och utskott slår dövörat till och ändå vill införa en linje för teoretisk fysik för civilingenjörer mitt uppe i en matematisk—naturvetenskaplig sektion, i stället för att verkligen utveckla och ta till vara den goda kompetens som finns på det matematiskfysiska området i Umeå, förblir en gåta för mig. Nu kommer jag med spänning att från en annan horisont än denna kammare följa hur först Umeå skall lyckas rekrytera studenter till denna Prot. 1987/88:104 civilingenjörslinje och sedan hur man skall lyckas få kvalitet på en civilingen jörslinje som skall anordnas inom ramen för medel till fysikerlinjen, som är kortare, trots att Umeå inte har tillgång till ingenjörsvetenskaplig kompetens utan tvingas importera den utifrån. Dessutom undrar jag bestämt om inte denna civilingenjörslinje i Umeå bara blir ett mellanspel, kanske en enda årskull. Ministern säger ju att han är beredd att nästa år satsa på den förlängda fysikerlinjen. Inte har han väl pengar till både den, civilingenjörslinjen och den nya mellaningenjörslinjen. Varifrån skall plötsligt alla dessa studenter komma till Umeå? Vad gäller den nya linjen för materialfysik i Uppsala, där studenterna under den senare delen av utbildningen får flytta till Falun Sandviken, är tveksamheten också mycket stor. I dag har KTH en materialtekniklinje, som i likhet med fysikerlinjen i Umeå har haft rekryteringsproblem. Detta är djupt beklagligt, eftersom det är uppenbart att det under det närmaste decenniet kommer att ske stora förändringar inom materialområdet. Sverige, som har en lång och god tradition inom detta område, bör ligga kvalitetsmässigt långt framme. Om en linje har rekryteringsproblem är knappast lösningen att ändra namn och utlokalisera linjen. I det här fallet, i Uppsala, får dock linjen nya medel, men dessa medel borde enligt min uppfattning ha använts för att höja kvaliteten på existerande utbildning, t.ex. vid KTH. Låt mig också säga några ord om motion Ub719 och dess krav på en ökning av antalet platser vid arkitektlinjen på CTH. För några år sedan skars platsantalet ner i Göteborg från 60 till 45. Vi kan klart säga att det var ett olyckligt beslut. Dels är marginalkostnaderna för ytterligare 15 studenter inte så våldsamt stora, även om de är större än ministern tycks tro, dels är nu efterfrågan på arkitekter återigen väldigt stor. Jag är övertygad om att Sverige som nation skulle må bra mycket bättre, om medel från materialfysiklinjen användes t.ex. till att öka antalet arkitektstuderande i Göteborg. Jag inser att jag saknar stöd i denna kammare för en sådan uppfattning. Min förhoppning är dock att nästa, nya utbildningsminister, när han skriver sin budgetproposition, kommer till samma insikt som UHÄ resp. Chalmers styrelse.